Herr talman! Jag tvingas konstatera att utbildningsutskottet avstyrkt motionen 1982/83:1882 rörande den i budgetpropositionen föreslagna, såväl relativt som absolut sett, kraftiga minskningen i Stockholmsregionen av medel från anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Eftersom jag har undertecknat motionen vill jag här ta tillfället i akt och redovisa bakgrunden till min reaktion på denna minskning — och ökningen till andra regioner. I Stockholmsregionen är vi väl medvetna om att de olika ändamålen med anslaget leder till konflikter. I Stockholm finns å ena sidan ett mycket stort universitet med en mängd institutioner, som i vissa fall bedriver utbildning som endast förekommer i Stockholm eller på ytterligare ett fåtal platser. Exempelvis språkutbildningen är omfattande, och det är viktigt för landet med en kvalificerad och mångfasetterad utbildning. Det är bra att problematiken enligt besked från utbildningsdepartementet nu kommer att ses över, så att denna del av universitetets väsentliga verksamhet planeras och samordnas fesursmässigt med liknande verksamhet i övriga regioner. Dock måste framhållas att förslagen i den PM som nu är ute på remiss avses att gälla först från budgetåret 1985/86. Jag frågar ängslig: Vad kommer att hända med högskoleutbildningen i Stockholmsregionen de närmaste två åren? Den nu föreslagna minskningen av LIE-anslaget kan få mycket allvarliga konsekvenser. Å andra sidan finns i Stockholm ett mycket omfattande fortoch vidareutbildningsbehov samt ett behov av att inom regionen göra högskoleutbildning mer tillgänglig. När det gäller fortoch vidareutbildning och planering härför vill jag poängtera ett par kännetecken för regionen. I regionen finns ett mycket omfattande och dynamiskt näringsliv, ofta med styrande och ledande funktioner, bl.a. inom prioriterade områden såsom teknik, data och ekonomi. Dessutom är Stockholm ett administrativt centrum. Vidare har högskoleenheterna alltmer börjat anpassa sitt utbildningsutbud mot nämnda områden och mot det likaledes prioriterade vårdområdet. I detta läge spar statsmakterna på anslaget som sådant, och mest i Stockholmsregionen. Man kan alltid hävda att just den del av anslaget som huvudsakligen är avsett för fortoch vidareutbildningen skall undantas från besparingar, men i praktiken drabbas hela regionen vid så kraftiga, oplanerade besparingar som nu föreslås. Risken är stor för att det omnämnda omstruktureringsarbetet mot erforderlig fortoch vidareutbildning avtar. Det blir i vilket fall som helst svårare att få till stånd sådan i denna region synnerligen väl motiverad utbildning, eftersom huvuddelen av ansträngningarna går åt till att vidta åtgärder för att mildra effekterna av besparingarna. Jag kan mot bakgrund av det statsfinansiella läget mycket väl förstå behovet av besparingar. Men jag har svårt att förstå varför dessa besparingar främst skall drabba det anslag som bl.a. rör fortoch vidareutbildning. Vidare har jag svårt att förstå varför besparingarna till 40 96 skall drabba denna för landet näringslivsmässigt sett viktiga region, när andra regioner går fria. Om något behövs så är det ansträngningar som möjliggör att våra högt utbildade tekniker, ekonomer, dataspecialister, språkvetare m.fl. får den kompletterande utbildning som erfordras för att både regionen och landet också i framtiden skall vara konkurrenskraftiga gentemot utlandet i fråga om tillverkningsindustri. Exporten av tjänster berör områden såsom entreprenader, tekniska konsulttjänster, reklamoch annonstjänster samt försäkringar. Dessa branscher har en stark förankring i Stockholmsregionen. Det är viktigt med tillräckliga medel för fortoch vidareutbildning, och det är likaledes viktigt att medlen kommer hela landet till del. Men resurserna måste fördelas till de olika regionerna i förhållande till antalet personer som kräver utbildning. Det finns ingen anledning att här i detalj redogöra för alla statistiska fakta som talar till förmån för Stockholmsregionen, utan jag nöjer mig med att konstatera att såväl själva verksamheten som antalet yrkesverksamma inom sådana områden som landet måste satsa på för att komma ur krisen finns i Stockholmsregionen. Det måste särskilt understrykas att det är bråttom. Vi hinner inte fortsätta diskussionerna om vilken fördelningsgrund — befolkningsandel etc. — som är mest ”rättvis”. I ett samhällsekonomiskt ansträngt läge måste enligt min uppfattning en prioritering ske av högskoleutbildning för högt kvalificerade tekniker i Stockholm, grundutbildade för några år sedan och i dag ”handikappade”, eftersom bl.a. datakunskaperna brister. Jag vill också, som ett exempel på den problematik som vi möter i Stockholm, erinra om den satsning på ett elektroniskt forskningsoch utbildningscentrum som pågår i Stockholm. Diskussionerna rör en utflyttning av forskningsoch utbildningskurser, och kanske då främst fortoch vidareutbildning, till Kista, där huvuddelen av landets dataindustri snart är koncentrerad. Industrin har mycket gynnsamma exportmöjligheter, och hela projektet kan vara en verklighet i mitten av 1980-talet. Projektet innebär att Sverige får ett av fåtalet datacentra i hela Europa. Den del av projektet som avser grundläggande högskoleutbildning förutsätter satsningar ur det nu aktuella LIE-anslaget. Mot här redovisad bakgrund blir jag som representant för Stockholmsregionen tveksam till det statiska synsätt som budgetpropositionen representerar. När förtur för en viss kategori studerande — i detta fall studerande enligt 1969 års studieordning — inte längre enligt gällande regler skall tillämpas, innebär det ju inte att utbildningsbehoven totalt sett minskar. Den som till äventyrs tror detta gör sig skyldig till ett tankefel. I år har decentraliseringssträvandena fått utdelning. I fortsättningen måste vi även se till att andra målsättningar med anslaget bättre tillgodoses. Enligt uppgifter är utskottet väl informerat om att den föreslagna minskningen av anslaget till Stockholmsregionen kommer att få stora negativa konsekvenser för budgetåret 1983/84. Varför gör inte utskottet då något uttalande om hur anslaget lämpligen kan återställas till den tidigare nivån? Vad är möjligt att göra för budgetåret 1983 85? Det ämne som vi nu diskuterar är alldeles för viktigt för att man skall lämna dessa frågor obesvarade. Till sist, herr talman: Den aktuella situationen på arbetsmarknadsområdet nödvändiggör inte bara en offensivare industripolitik utan även fortsatta satsningar på utbildningsområdet.

Herr talman! Jag finner det helt naturligt att företrädare för Stockholmsregionen reagerar mot nedskärningar. Jag skall kort försöka förklara vad som händer med anledning av de förändringar av LIE-anslaget som nu föreslås i budgetpropositionen. Först vill jag dock allmänt instämma med Lennart Andersson när det gäller betonandet av betydelsen av fortoch vidareutbildning. Det är ett mycket viktigt anslag som vi nu behandlar. Jag hoppas att det skall vara möjligt att behålla värdet av detta och om möjligt också förstärka det i det fortsatta budgetarbetet under kommande år. Vad som nu händer är att den förtur som studerande enligt 1969 års studieordning har haft till enstaka kurser upphör i och med utgången av kalenderåret 1983. Man bedömer att det därmed kommer att ske en viss minskning av efterfrågan på utbildning i denna form. Denna minskning fördelar sig mycket ojämnt mellan regionerna, beroende på i vilken omfattning högskolorna f. n. tar emot sådana studerande. Störst blir minskningen i Stockholm. Det är ostridigt. Därför har en reducering av anslaget gjorts med 2,8 miljoner för Stockholm. För övriga regioner är det fråga om en mindre reducering. För Linköping blir det ingen reducering alls, eftersom det där rör sig om en så marginell förändring av antalet studerande. Minskningen av anslaget till Stockholms högskoleregion beror därutöver på att 2,6 miljoner överförs till fakulteterna för studiefinansiering. Det är ett system som nu införs också beträffande övriga regioner, även om anslagens reducering också på den punkten är mindre för de regionerna. Lennart Andersson frågade varför inte utskottet har uttalat sig om framtiden. Ja, rent allmänt behandlar vi ett års budget i sänder. Vi har inte på Övriga punkter gett oss på att föregripa nästa års budgetbehandling. Vi får återkomma till den. Jag vill än en gång instämma i den principiella uppfattning som Lennart Andersson gav uttryck åt, nämligen att den fortoch vidareutbildning som finansieras av LIE-anslaget är mycket viktig. Det är angeläget att vi försöker upprätthålla värdet av detta anslag.
Herr talman! Jag noterar den mycket positiva inställning som utskottets ordförande har när det gäller fortoch vidareutbildning och den del som finansieras genom det s.k. LIE-anslaget. Med den positiva attityden hoppas jag att vi med förenade ansträngningar skall arbeta för att förbättra situationen för Stockholmsregionen de närmaste åren framöver. Vad vi från Stockholm kanske främst kritiserar är de beräkningsgrunder man har i propositionen när man hänvisar till att antalet studerande enligt 1969 års studieordning nu minskar. Det är bara ett statistiskt konstaterande. Man har inte på något sätt tagit hänsyn till denna befolkningsrika region och det stora behov av utbildning som finns här. Detta innebär ingenting annat än att man skär ner ramarna och minskar antalet studerande, och det har vi i denna region helt enkelt inte råd med. Det är därför det gäller att vidga möjligheterna och även sprida möjligheterna till högskoleutbildning i denna region. Av tidsskäl kan vi nu inte utveckla alla de problem som vi brottas med i denna region för att människor som bor i ytterområdena skall få tillgång till högskoleutbildning. Vi får anstå med den debatten till ett annat tillfälle. Men jag hoppas att Georg Andersson och jag tillsammans, och många andra här i Stockholmsregionen, skall kunna arbeta vidare och nå en lösning.

Herr talman! Ehuru hemmahörande i Uppsala har jag stor respekt för vad man nu säger från Stockholmsrepresentanternas sida. Genom regeringens njugghet har vi fått en minskning av antalet nybörjarplatser i högskolan. Det är beklagligt. Det leder till en ökad betygskonkurrens. Det leder till att väldigt många som skulle ha behövt en plats och fått en plats i högskolan nu inte får den. Detta drabbar Stockholm mycket hårt. Lennart Andersson säger att det är bråttom, att det bör hända någonting snabbt. Jag vill då i all stillsamhet anvisa hur man praktiskt och konkret skall bete sig för att det skall hända någonting snabbt. I morgon kommer riksdagen att behandla kompletteringspropositionen. Det finns en reservation från folkpartiets sida i utbildningsutskottet där vi anvisar ytterligare 32,4 milj.kr. för 3380 nya platser, som bl.a. kan användas inom Stockholmsområdet. Jag föreställer mig att när UHÄ gör en fördelning efter ett eventuellt sådant beslut, kommer man att ta hänsyn till just det som Lennart Andersson, Elisabeth Fleetwood och andra här har sagt. Tåget har alltså inte gått. Lyckas Lennart Andersson övertyga sina partikamrater om att rösta för dessa ytterligare platser i morgon får Stockholm också de platser man behöver. Det skall bli intressant att se Lennart Anderssons och andra socialdemokraters ställningstagande i morgon. Tåget har alltså ännu inte gått, fru talman.
Fru talman! Jag ställde i mitt första anförande en fråga till moderaterna när det gällde deras särskilda yttrande och den verkliga innebörden av det. Jag har tyvärr inte fått något svar. Jag trodde möjligen att Elisabeth Fleetwood skulle kunna ha en förklaring till vad detta yttrande verkligen innebär. Menar man genom detta yttrande att de mindre högskolorna med denna utformning skall upphöra som självständiga enheter? Det skulle vara värdefullt att få ett klarläggande, inte minst för de människor som arbetar ute på högskolorna, för studerandegrupperna och för näringslivet, som just nu har fått i gång detta samarbete. Jag vill ställa frågan så här: Var står moderaterna när det gäller de små högskolorna och deras berättigande?

Fru talman! Elisabeth Fleetwood är inte alls tvungen att gå upp i talarstolen bara för att jag replikerar Lennart Andersson. Men till sakfrågan. Vi behandlar nu ett anslag som föreslås vara av viss storlek. Det anmäls i budgetpropositionen att, av skäl som jag angav i mitt tidigare anförande, en reducering har skett med 7 milj.kr. Jag konstaterar att inget parti och heller ingen ledamot har yrkat på något annat totalbelopp. Det föreligger heller inget yrkande här i kammaren om en annan fördelning mellan regionerna. Jag vet att många i Stockholmsregionen är missnöjda med den fördelning som föreslås, men med de beräkningsgrunder som finns kommer vi fram till detta resultat. Vill man anföra andra fördelningsgrunder kan man komma till andra resultat, men då kommer andra regioner att drabbas. Vad jag talade om i replikskiftet med Lennart Andersson var det allmänna behovet att upprätthålla värdet av det totala anslaget för fortoch vidareutbildning. Sedan får vi diskutera fördelningen mellan regionerna. Fru talman! Till sist vill jag upprepa min fråga till moderata samlingspartiet beträffande det särskilda yttrandets innebörd. Vilka av de 14 mindre högskolorna vill moderata samlingspartiet frånta deras självständiga ställning?
Fru talman! Det särskilda yttrande som moderaterna har fogat till detta utbildningsutskottsbetänkande hänvisar till en partimotion, som Georg Andersson säkert varit väl förtrogen med sedan den framlades i riksdagen i mitten av januari. Utgångspunkten för den partimotionen är att vi, för att kunna upprätthålla kvaliteten inom den högre utbildningen, måste återupprätta sambandet mellan den grundläggande högskoleutbildningen och forskningen. Därutöver hävdar partimotionen ståndpunkten att det viktiga i en resursknapp situation är att tillgängliga pengar anslås till utbildning — icke till administrativa överbyggnader. Fru talman! Med dessa båda utgångspunkter har moderaterna framfört uppfattningen att mindre högskolors undervisning kvalitativt bättre och ekonomiskt mer fördelaktigt sköts på decentraliserad basis från de större högskolorna och universiteten. Den ståndpunkten framgår av partimotionen. Det är också den ståndpunkten som förs vidare i det särskilda yttrandet. Vi moderater hoppas att andra partier i denna riksdag skall inse att den högre utbildningens kvalitet icke först och främst främjas genom administrativa reformer — utan genom en debatt, en analys och ett reformarbete kring undervisningens innehåll.
Fru talman! Jag vet inte om vi blev så mycket klokare av detta svar. Jag noterar att Per Unckel anser att kvaliteten är sämre på de mindre högskolorna. Det vore klokt om han tog ett samtal med sina partikamrater på dessa orter och med näringslivet, som har etablerat ett mycket gott samarbete med högskolan. Han borde samtala med lärare som har erfarenhet av undervisning både på de mindre högskoleorterna och vid universiteten. Jag tror att moderaterna då får omvärdera sin syn på kvaliteten i undervisningen vid de mindre högskolorna.
Fru talman! Jag uppfattar nu Per Unckels tolkning av partimotionen och det särskilda yttrandet så, att moderaterna vill avskaffa styrelserna för samtliga de 14 mindre högskolor som jag räknade upp i mitt tidigare anförande. Dessa högskolor skall alltså fråntas rätten att ha egen styrelse. De skall alltså styras av universiteten. Utbildningen skall inte bedrivas som nu utan bara som distansutbildning och decentraliserad utbildning.
Fru talman! Det är notabelt att utskottets ordförande i sin replik hänger upp sig på att moderata samlingspartiet vill avskaffa en styrelse och finner detta värt att fördöma. Jag skall uppriktigt säga till Georg Andersson, att kan vi avskaffa styrelser och i stället för styrelser få bra utbildning, kommer moderata samlingspartiet att göra det i samtliga dessa 14 fall. Däremot har jag inte sagt att detta verkligen är lämpligt. Vi har inte diskuterat på vilka enskilda orter den ena eller den andra undervisningsformen bör rekommenderas. Det saknas underlag för att säga någonting om detta i dag. Men så mycket har vi underlag för att säga att i valet mellan styrelser och administration å den ena sidan och utbildning och kvalitet å den andra väljer moderata samlingspartiet alltid utbildningens kvalitet. I själva verket, Georg Andersson, är det detta som har skilt moderata samlingspartiet och socialdemokratin när det gäller hela den förändring av den högre utbildningen som vårt land har genomgått under de senaste 10-15 åren. I den förra debatten här i kammaren påpekade jag att socialdemokratin under hela denna process har fäst avgörande vikt vid den högre utbildningens utanverk, utan att fråga sig vilka effekterna med avseende på kvaliteten har blivit. I dag står socialdemokratiska intellektuella upp och påpekar för er politiker vad som faktiskt händer ute på universiteten. Då — just då — ställer sig Georg Andersson upp för att med harm i rösten anklaga moderata samlingspartiet för att nästan svära i kyrkan, därför att vi ifrågasätter om en eller annan universitetsstyrelse har en så positiv betydelse för utbildningens innehåll!
Fru talman! Jag konstaterar att Per Unckel har blivit litet skrämd av min tolkning av konsekvenserna av hans tidigare inlägg. När han upptäckte att ett förverkligande av hans resonemang skulle innebära att de 14 mindre högskolorna skulle förlora sin självständiga ställning, började han sväva på målet och retirera. Han började tala allmänt om kvalitet och sådant. Här handlar det emellertid inte om detta. Det är med den nuvarande ordningen en mycket god kvalitet på utbildningen vid de mindre högskolorna. Nu rör det sig i mycket hög grad om frågan om självständighet och decentralisering av beslut. Skall besluten beträffande de 14 mindre högskolorna fattas av styrelser vid de stora universiteten? Det är en ganska viktig fråga att fundera över, Per Unckel.

Fru talman! Under det senaste året har skolor som är annorlunda fått ett genombrott inom den allmänna opinionen. Människor har i vårt land plötsligt börjat kräva det som utomlands länge har varit självklart, nämligen rätten att få välja också skolor som till sin inriktning eller i fråga om sitt huvudmannaskap ligger vid sidan om den allmänna strömfåran. Detta är alldeles utmärkt. Fristående skolor ger elever och föräldrar nya valmöjligheter. Dessutom erbjuder dessa skolor undervisning till genomgående lägre kostnader än den allmänna skolan. Mångfalden ger därmed inte bara ökad valfrihet för eleverna utan innebär också en bättre hushållning med knappa resurser. Fristående skolor skall enligt vår mening, fru talman, ges alla möjligheter att erbjuda våra unga goda alternativ till den offentliga skolan. Existensen av sådana skolor fritar emellertid inte den offentliga skolan från ansvaret att också inom sin egen ram erbjuda varierade former av undervisning för att på bästa sätt utveckla varje elevs särart. Det allmänna skolväsendet och de fristående skolorna skall komplettera varandra. Socialdemokraterna saknar uppenbarligen intresse för detta sätt att resonera. Fristående skolor skall enligt Bengt Göransson, skolministern, inte ges stöd för att elever och föräldrar skall få större valmöjligheter. Bara om fristående skolor kan ge erfarenheter av värde för den allmänna skolan är socialdemokratin villig att tillstyrka stödet. Inte heller inom den offentliga skolan vill socialdemokraterna släppa fram alternativ. En socialdemokrati som verkligen velat slå vakt om det särpräglade och unika hade helt enkelt inte fockat Adolf Fredriks musikklasser från Stockholms innerstad. Sedan hjälper det inte hur många gånger man än hänvisar till att Olof Palme personligen skrivit på listor för att rädda Adolf Fredrik. Nu står, fru talman, striden om den vertikala skolorganisationen. Det är två skolor inom det allmänna skolväsendet som i dag undervisar eleverna från första årskursen i grundskolan till den sista i gymnasiet. Dessa båda lägger socialdemokraterna i Stockholm nu ned. Konformismen vinner ytterligare terräng. När nedläggningen av allt vad annorlunda skolor heter i Stockholm aktualiseras på riksplanet, försöker socialdemokraterna att skylla ifrån sig. Olof Palme har som sagt skrivit på listor för att rädda Adolf Fredrik. Skolministern är en framstående exponent för ett resonemang av innebörden: ”Jag skulle så gärna vilja, men saknar möjlighet att göra något. Det är Stockholms kommun som har ansvaret.” Men nu har socialdemokraterna chansen att visa att det vi moderater misstänker är ett utslag av socialdemokratisk ideologi bara är dåligt omdöme av socialdemokraterna i Stockholm. De två motioner som föranleder denna debatt kräver en nationell utvärdering av den vertikala skolorganisationen. Ett bifall till dessa båda motioner skulle visa att socialdemokraterna är beredda att aktivt främja ett sätt att organisera undervisningen som avviker från det gängse. Vanliga människors krav skulle äntligen nå fram. I utbildningsutskottet har socialdemokraterna emellertid varit kallsinniga till båda dessa motioner. Någon nationell utvärdering behövs inte, säger man. Det får räcka med vad socialdemokraterna i Stockholms kommun — de som drivit fram nedläggningen av de enda totalt vertikalt integrerade skolor som finns — funnit lämpligt att göra i anslutning till nedläggningen. Några intervjuer med lärare och elever om minnen från den tid som varit — sedan stängs butiken. Men, fru talman, socialdemokraterna kommer säkert om en stund att hävda att de faktiskt velat öppna nya möjligheter för vertikala skolor genom ett särskilt tillkännagivande till regeringen. Hinder skall inte föreligga att i övriga delar av landet inrätta nya sådana vertikala skolor som socialdemokraterna i Stockholm lägger ned. Så storsint! Men fakta om undervisningsformens möjligheter är man inte beredd att införskaffa. En inte alltför vågad gissning är mot denna bakgrund dess värre att de två skolor som nu läggs ned är de sista totalt vertikalt organiserade som vårt land får uppleva på överskådlig tid. Det är synd om alla de elever och föräldrar som har funnit just denna undervisningsform tjänlig för sina intressen och fallenhet. Enligt min mening bör riksdagen se till att den nödvändiga utvärderingen nu kommer till stånd. Att en sådan bäst genomförs på basis av fungerande skolenheter är en självklarhet. Om riksdagen, fru talman, i dag bifaller de båda motionerna, kommer moderaterna i Stockholms kommun att föreslå att kommunen hos skolöverstyrelsen begär att Höglandsskolan och Ahlströmska skolan skall få en ny chans. Borde inte riksdagen ge sitt bidrag till detta? Vad säger Oskar Lindkvist och Stig Gustafsson, som varit framsynta och kloka nog att vilja introducera debatten om den vertikala skolidén också i riksdagen?

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort i det här inlägget. Jag skall nämligen inte tala om Adolf Fredrik eller de fristående skolorna utan om utbildningsutskottets betänkande nr 35. I betänkandet behandlas ett par motioner om s.k. vertikalt organiserade skolenheter. När man läser betänkandet kan man i förstone slås av att vi egentligen tycker ganska lika. Majoriteten säger t.ex. att det inte råder någon tvekan om att organisationsformen som sådan har positiva värden. Vidare redovisar man ganska utförligt de åtgärder som skolstyrelsen och skolförvaltningen i Stockholm avser att vidta, och som jag uppfattat det delar man skolstyrelsens uppfattning att erfarenheterna bör komma skolsystemet i Övrigt till godo. Däremot undviker man sorgfälligt frågan hur detta skall ske. Den sista passusen i betänkandet är särskilt intressant. Där konstaterar man att skolplaneringen kommer att ställas inför svåra problem de närmaste åren, bl.a. på grund av ett kraftigt sjunkande elevunderlag. Därför, säger man, är det motiverat att kunna använda nya organisationsmodeller. Skolenheter som är vertikalt organiserade, dvs. i det här fallet omfattar såväl ett eller flera grundskolestadier som gymnasial utbildning, bör accepteras när skolöverstyrelsen prövar ärenden om skolenhet. Allt detta är bra och stämmer i långa stycken väl överens med vad vi reservanter ger uttryck för i vår reservation. Vi slår dessutom fast att den här frågan är ett riksintresse och att den ligger i fas med det omfattande försöksoch utvecklingsarbete som nu har inletts för gymnasieskolan. Vi har dessutom framhållit att utvärderingen jämväl bör omfatta ett begränsat antal representativa skolor i andra delar av landet och då valda i områden med en annan befolkningsstruktur än Storstockholmsområdet. Skillnaden mellan majoritetens allmänna välvilja och reservationens slutsats är att vi talar om vad vi tycker, och vi anser att riksdagen i sin helhet bör ge detta som sin mening till känna. N Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen och därmed också bifall till

Fru talman! I två motioner, som behandlas i utbildningsutskottets betänkande nr 35, har yrkats om utvärdering av s.k. vertikala skolor. Detta system har prövats i några skolor och förekommer även fortsättningsvis ett antal år ännu. Det finns många positiva inslag i en vertikal skolas arbete, framför allt för elevens skolarbete och fostran. Genom att en intensiv kontakt hålles mellan elever i olika årskurser kommer eleverna att kunna åtnjuta varandras erfarenheter och kunskaper. Sammanhållningen mellan yngre och äldre elever skapar förståelse utanför den egna åldersgruppen. Under senare tid har vikten av integration mellan olika åldersgrupper alltmer uppmärksammats i vårt samhälle. För elevens bästa kan det byggas ett faddersystem som fungerar både från social synpunkt och från studiesynpunkt; äldre kamrater kan hjälpa yngre. Men även för lärarna medför det vertikala systemet fördelar. Möjligheten att undervisa på olika stadier skapar hos lärarkåren större förståelse för olika åldrars förutsättningar. Lärarnas sociala uppgifter blir mer varierande. Vad det nu gäller och vad de båda motionerna yrkar på är att en utvärdering verkställs. Utskottets majoritet har avstyrkt motionerna då man inte anser det motiverat att hos regeringen begära ytterligare utvärdering. Motiveringen är att det i två av de skolor där detta system har använts nu finns ett totalt avvecklingshot, och där skall skolförvaltningen inom ramen för beslutat utvärderingsförfarande på olika sätt dokumentera de pedagogiska erfarenheter som vunnits. Vi i folkpartiet anser att en bredare utvärdering av detta skolsystem bör göras i enlighet med vad motionärerna yrkar på, där också ett begränsat antal skolor i andra delar av landet än bara storstadsregionen finns med. Vi anser också att det är skolöverstyrelsen som skall handha utvärderingen. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationen från moderaterna, centern och folkpartiet och därmed också till motionerna.

Fru talman! Det finns bara en reservation till utbildningsutskottets betänkande nr 35. Den är undertecknad av sju ledamöter och upptar en sida text. Tre av dessa ledamöter har nu försökt att var för sig förklara vad reservationen innebär. Jag utgår från att kammarens ledamöter utan hjälp kan tolka och förstå vad utskottsmajoriteten har skrivit, och jag skall därför inte uppta kammarens tid med några kommentarer kring den texten. Jag vill bara konstatera att vad som i motionerna begärs är en utvärdering, initierad av statsmakten. En utvärdering av de två berörda skolenheterna i Stockholms kommun har beslutats och genomförts av Stockholms skolstyrelse. Vi bedömer att det är den riktiga ordningen. När det gäller den mera omfattande vertikala skolformen, som avser grundskolans alla nio årskurser, har vi en mycket stor erfarenhet av den vertikaliteten, och det finns därför ingen anledning att nu begära någon stor utvärdering av den. Det finns påtagliga positiva effekter av denna och andra typer av vertikalitet. Denna vår positiva syn visar vi också med det tillkännagivande som vi gör i utskottsbetänkandet. Per Unckels inlägg hämnade till stora delar helt utanför ämnets ram. Det handlar ju inte här om att besluta om nedläggning av några skolor, utan det handlar om utvärdering av ett visst skolsystem. Det handlar inte heller om huruvida elever skall ha rätt att gå i en viss skola, om vi skall ha ett omfattande system med fristående skolor osv., utan ämnet är betydligt mera avgränsat. Beträffande den fråga som tas upp i de två motionerna är det alldeles klart att det när det gäller den begränsade utvärdering av de lokala enheter som finns här i Stockholm sker en lokal utvärdering av den lokala skolorganisationen, och när det i övrigt gäller en utvärdering av vertikaliteten så tror jag inte att utskottets majoritet hade kommit på tanken att man skulle behöva göra någon sådan utvärdering av den formen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Georg Andersson anser att mitt anförande låg utanför ämnet. Ja, det kan möjligen den tycka som hävdar att socialdemokratin yrkar avslag på dessa båda motioner av något slags allmänt administrativt eller byråkratiskt skäl. Jag finner det emellertid uppenbart, fru talman, att socialdemokratin yrkar avslag på dessa båda motionerna därför att man i grunden har en syn på de annorlunda skolorna som gör att engagemanget och intresset för sådana skolformer är långt mera begränsat än det som vi moderater har. Vi moderater har slagits i Stockholm för att de annorlunda skolorna skall få finnas kvar, inte främst därför att de erbjuder en alternativ pedagogik, som andra skolor skulle kunna dra nytta av — vilket de i och för sig gör — utan framför allt därför att så många elever och föräldrar vill ha dem. Det gäller också om de båda skolor som representerar den undervisningsmetodik som vi nu debatterar. Gentemot allt detta har socialdemokratin utanför denna kammare visat ett mycket bristfälligt intresse. Det är av detta åtminstone vi moderater drar slutsatsen att socialdemokratin icke heller här har det ideologiska intresset för att ta fatt i de vertikala skolornas idé på de sätt vi moderater vill. Georg Andersson säger att det inte finns något skäl att begära någon utvärdering därför att Vad göras skall är redan gjort. Och så hänvisar han ånyo till den undersökning som Stockholms socialdemokrater har beslutat att föranstalta om, under det att dessa båda skolor läggs ned! Vi moderater har denaalldeles otvetydiga uppfattningen att skall man göra en utvärdering av en skola och dess undervisningsmetodik, är det en bra konstig tanke att göra denna utvärdering samtidigt som skolan läggs ned. Själva förutsättningen för en utvärdering värd namnet är att den kan göras på basis av en organisation som faktiskt fungerar. Och tänk, Georg Andersson, om man vid utvärderingen skulle komma fram till att de här skolorna faktiskt har alla de positiva särdrag som elever, föräldrar och skolpersonal säger att de har! Då vore det bra bakvänt om man redan hade lagt ned dem! Vore inte det naturliga att först fråga sig: Vad är det förtjänstfulla i skolformen? Därefter kan man bestämma sig för om de här skolorna skall få skatta åt förgängelsen.
Fru talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt, som Georg Andersson redovisar, att utvärderingen kommer att genomföras. Men också i majoritetens skrivning står det att den här utvärderingen skall komma skolsystemet i övrigt till godo. Dessutom är det i betänkandet som man vidgar den här frågan genom att tala om skolplaneringens problem inför framtiden och om att det då kan behövas möjligheter till andra organisationsformer m.m., liksom att det då också blir aktuellt med en ökad integration mellan grundskolans stadier, gymnasiala stadier osv. Därmed har utskottsmajoriteten själv vidgat begreppet. Det är därför som vi tycker att frågan har fått ett riksintresse. Det är därför vi säger att den här utvärderingen inte bara skall omfatta de i motionen aktuella skolorna, utan för att det skall bli tillämpbart och användbart för landet i övrigt bör den också omfatta några andra skolenheter som ser litet annorlunda ut och finns i andra delar av landet. På det sättet, fru talman, är det här inte längre ett Storstockholmsintresse, utan det är ett riksintresse. Det är skälen till att vi har skrivit vår reservation på det sätt som vi har gjort.
Fru talman! Georg Andersson sade att det bara finns en reservation. Man känner sig litet besviken på Georg Andersson när man förstår att han kritiserar att vi försöker utveckla vad vi känner i denna fråga. Vi anser att den här frågan är en mycket angelägen fråga och att skolformen verkligen behöver utvärderas. Vi anser att det är en mycket angelägen fråga för framtiden för vårt skolväsende, och därför vill vi ha en ordentlig utvärdering. Det är vad vi i princip har begärt.
Fru talman! Jag vill till Per Unckel säga att det inte är någon ideologiskt betingad, negativ inställning till vertikal skolorganisation som ligger bakom vårt ställningstagande i utbildningsutskottets betänkande. Vi säger tvärtom att det finns många positiva värden i detta. Per Unckel ser spöken på ljusan dag. Det blir så när man försöker att hitta på helt andra motiv till andra partiers ställningstaganden och till varje pris skall hitta konfrontationspunkter. Den här frågan har behandlats tidigare i utbildningsutskottet, under tidigare år. Det har varit en bred enighet om att det inte föreligger behov av en centralt initierad utvärdering av denna typ av skolor. Men det har inte inneburit att man har uttalat sig negativt om de skolorna. Nu har det blivit opportunistiskt att driva en sådan här typ av debatt. Det är mycket märkligt att centern, som i övrigt talar så mycket om decentralisering och om att beslut skall fattas lokalt, nu vill driva kravet på en central utvärdering, som kommer ovanifrån, och underkänner vad Stockholms kommun gör i det här fallet. Det ligger säkert många positiva värden i en vertikal skolorganisation, och den är prövad i stor omfattning när det gäller annan vertikalitet än just denna speciella, med årskurserna 1—-12 i samma enhet. Vi vet att det också föreligger praktiska problem, och därför finns det ett mycket begränsat utrymme för att anordna denna typ av skolenheter ute i landet. Det ger oss anledning att konstatera att det här rimligtvis inte föreligger ett riksintresse av att göra en stor utvärdering av just denna speciella typ av vertikalisering. Ni är tydligen övertygade om att denna skolform är mycket förträfflig. Det finns många kommuner med borgerlig majoritet, och jag föreslår att ni aktualiserar denna organisationsform ute i de kommunerna. Det är fritt fram för det. Här kräver ni utvärdering — och det kan snarast ses som ett tecken på att ni ändå är litet osäkra och vill ha ytterligare bevis innan ni går till verket. Vi anser inte att det behövs.
Fru talman! Georg Andersson försöker göra troligt att det saknas en socialdemokratisk, ideologiskt motiverad avoghet som utgångspunkt för utskottets ställningstagande. Han anklagar mig för att se spöken. Annika Johansson, Bosse Elmgren, John-Olle Persson — är det spöken? Det är de som lägger ner skolorna i Stockholm. Det är inte jag, Georg Andersson, som tar konfrontation om de annorlunda skolorna. Det är socialdemokratin som vägrar att lyssna till alla de föräldrar, elever, kulturarbetare och andra som i dag står upp till försvar, inte bara för en enskild skolidé utan också för föräldrars och elevers rätt att välja skola efter fallenhet och intresse. Från våra utgångspunkter, Georg Andersson, innebär ett krav av den typen att vi säger: Då skall dessa skolor få finnas och få chans att visa vad de går för. Men för Georg Andersson innebär dessa opinioner bara att han känner sig föranlåten att börja dissekera dessa skolors fördelar och nackdelar. De totalt vertikalt organiserade skolorna har ett begränsat användningsområde, anförde han i sin senaste replik. Vår utgångspunkt, Georg Andersson, är att det inte är vi som statsmakt eller vi som politiker i kommunerna som skall sätta oss till doms över elevers och föräldrars val av skola. Vi skall i stället ta uppmaningen från dem som vill ha annorlunda skolor på sådant allvar att vi är beredda att göra vårt yttersta för att säkerställa deras möjligheter att välja. Här går den ideologiska skiljelinjen mellan oss moderater och er socialdemokrater. I Stockholms kommun ser vi det konkreta resultatet av denna skiljelinje.
Fru talman! Jag skall återigen i långa stycken ge Georg Andersson rätt i hans resonemang, men däremot inte i hans slutsatser. Vi är nämligen mycket noga med att tala om i reservationen att vi i riksdagen inte skall fatta beslut om hur man i Stockholm skall hantera den här enskilda skolan. Vi gör bara en notering i kanten om att en utvärdering självfallet skulle vinna på om den görs på fungerande skolenheter. Det är i och för sig en självklarhet, men det är inte en fråga där riksdagen skall besluta huruvida man skall göra si eller så. Man skall lokalt fatta beslut om hur man vill organisera skolan. Det är numera möjligt, efter de regeringar vi har haft de senaste åren. De har gett skolväsendet en lokal beslutanderätt och numera också rätt att besluta hur man lokalt och regionalt skall organisera gymnasieskolan. Det är bra. Och det skall ske lokalt. Beslutet skall fattas lokalt, utvecklingsarbetet i skolan skall ske lokalt. Handlar det om lokala projekt, skall också utvärderingen göras lokalt. Men i detta fall har majoriteten vidgat begreppet och konstaterar att det behövs vissa andra grepp. Mot denna bakgrund kan det vara motiverat att använda nya organisationsmodeller, och man rekommenderar skolöverstyrelsen att när den prövar detta vara tämligen generös. Men då krävs också att skolöverstyrelsen själv har kunskaper om detta, inte bara om hur det fungerar i Stockholm och i storstadsområdena utan också om hur det fungerar i mindre kommuner, i glesbygder runt om i landet. Med denna mycket decentraliserade uppläggning, med det lokala beslutsfattandet och den lokala utvärderingen, är det skolöverstyrelsen som skall ta det övergripande ansvaret för just den övergripande utvärderingen, som i sin tur kommer att vara rikstäckande. Det är skälet till att vi säger att detta är ett riksintresse, alltså bör riksdagen tala om att detta tycker vi är angeläget för den statliga skoladministrationen att syssla med.
Fru talman! Jag konstaterar att Per Unckel och Lars Ahlmark talar olika språk. Vi är överens om, Larz Johansson, att besluten skall fattas lokalt. Vi är också överens om att vi skall göra ett tillkännagivande, där vi ställer oss positiva till en vertikal skolorganisation utifrån de lokala förutsättningarna. Nu fattar jag Larz Johansson så att han anser det nödvändigt att anordna en utvärdering av denna skolform innan han vågar ta steget fullt ut och ger skolöverstyrelsen möjlighet att vidga inrättandet av vertikala skolor. Vi hyser inte denna tveksamhet utan gör tillkännagivandet utan att föranstalta om en stor central utvärdering. Per Unckel försöker fortfarande se skumma ideologiska motiv bakom vårt ställningstagande. Det är nästan löjligt. Om Per Unckel hade litet erfarenhet av lokal praktisk skolplanering skulle han vara medveten om att det finns många faktorer att ta hänsyn till när man anordnar skolor. Man behöver ett elevunderlag. Det sviktar nu på många håll. Därför tvingas många kommuner att ta nedläggningsbeslut. Jag har varit med om sådana. De är smärtsamma. Stockholms kommun lägger ned fyra gymnasieskolor, om jag är rätt underrättad. Det är säkert smärtsamt i varje enskilt fall. Många skolor är bra. Ingen har betvivlat att Höglandsskolan är en bra skola. Men vi sätter oss inte till doms över Stockholms kommun för att den tvingas till detta ställningstagande. Det är dess skyldighet att göra en lämplig avvägning med hänsyn till ekonomiska förutsättningar, elevunderlag, elevernas boende och ålder etc. Det är många faktorer som inverkar. Det är inte vår sak i riksdagen att bedöma riktigheten av beslutet att lägga ned Höglandsskolan. Med vårt majoritetsuttalande har vi inte sagt om detta är lämpligt eller olämpligt. Vi har tagit ställning till frågan: Skall vi göra en centralt initierad utvärdering av denna skolform? Vi har helt enkelt tagit samma ställning nu som tidigare. Men vi är allmänt sett positiva till att man prövar också denna variant inom det allmänna skolväsendet.

Fru talman! Jag skall fatta mig väldigt kort i det här anförandet. Ofta kritiseras — med rätta — socialdemokratiska politiker för ställningstaganden som de gör nu, när partiet är i regeringsställning, jämfört med ställningstaganden som de gjorde i opposition. Man skulle i det här fallet kunna tillämpa samma metodik när det gäller de borgerliga ledamöterna. Det var ju den borgerliga regeringen som 1981 avslog ett besvär över skolstyrelsens beslut i fråga om de två Stockholmsskolorna. Jag frågar mig också: Vem skall bestrida kostnaden för fortsatt drift av dessa skolor? Är det så man hanterar utbildningsanslag i den svenska riksdagen, då skall jag be att få återkomma under den allmänna motionstiden angående den lilla B-skolan i Vikene i Brunskog i Arvika kommun som är nedläggningshotad. Vi kanske kunde utvärdera den. Fru talman! Jag har i mitt särskilda yttrande pekat på att det inom SÖ finns en arbetsgrupp under ledning av generaldirektören med uppdrag att leda försöksverksamheten och utvecklingsarbetet för en reformerad gymnasieskola och jag säger att jag förutsätter att kommuners önskemål att pröva en vertikal skolorganisation, som jag inte är negativt inställd till, beaktas även i det sammanhanget. Här skulle man kunna ta ytterligare ett steg när det gäller vertikaliteten. Möjligheten till detta finns i alla fall, vilket borde vara intressant. Det skulle vara att öka vertikaliteten med sikte på även högskolan. Resultatet skulle bli att studerande som väljer att gå från gymnasieskolan till högskolan skulle få lättare att finna sig till rätta inom den högre utbildningsformen. Med de orden yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Riksdagen har inte att besluta om vilka skolor som skall vara kvar i Stockholms kommun, inte heller i Göteborg, Skövde eller Luleå. Det tillhör de lokala skolstyrelserna att bedöma och väga olika synpunkter mot varandra. Vi har sagt att det finns positiva värden i en vertikal skola, och vi ger till känna för SÖ att man också bör beakta detta när man beslutar om gymnasieenheter. I en moderat motion till Stockholms kommunfullmäktige heter det: Vi har bra skolor i Stockholm. Det gläder mig. Men av dessa bra skolor tvingas man lägga ned ett antal därför att man har för litet elever. Elevunderlaget minskar. Då måste Stockholms kommun ta ställning i den frågan. Vi är inte så tveksamma till värdet av en vertikal skolorganisation att vi behöver en utvärdering. Därför tycker vi att denna motion inte skall bifallas, detsamma som riksdagen tyckte i fjol och i förfjol.

Fru talman! I mitt anförande sade jag att man inte i Sveriges riksdag kan debattera kommunalpolitiska frågor. Men det är precis vad ledamoten Elisabeth Fleetwood för in i den här debatten, när hon nämner musikskolan här uppe i Stockholm, Adolf Fredrik. Jag tycker det är beklämmande att hon försöker föra kommunalpolitik här i riksdagen. Om det inte är omedvetet är det en form av rackarspel som inte bör anstå den svenska riksdagen.

Fru talman! Vi tar inte livet av någon. Jag hoppas det finns gnistor i alla skolor i Stockholm.

Fru talman! Varvsindustrins omfattning och struktur har behandlats av riksdagen under en lång följd av år under 1970 och 1980-talen. År 1974 förklarade sig riksdagen enhälligt vara beredd att medverka till en kapacitetsexpansion inom varvsindustrin. Vidare slog riksdagen samma år fast att branschens storlek i princip borde bestämmas av dess förmåga att av egen kraft bibehålla en sådan ekonomisk och marknadsekonomisk styrka att de som arbetade inom branschen kunde erbjudas anställningsvillkor och sysselsättningstrygghet i paritet med vad som gällde inom annan industriell verksamhet. I de industripolitiska riktlinjerna samma år för varvsindustrin ingick också att statliga stödåtgärder av subventionskaraktär inte kunde komma i fråga. Denna grundsats tycks dock ha frångåtts samtidigt som den godkändes i princip av kammaren. I vår moderata partimotion om varven, 1978/79:137, gjorde vi, mot bakgrund av de i motionen redovisade marknadsbedömningarna och samhällsekonomiska analyserna av olika alternativ, en uppskattning av den potentiella marknaden för nybyggnadsvarven. Vi bedömde att en halvering av kapaciteten vid nybyggnadsvarven till 6 miljoner direkta arbetstimmar var den mest realistiska och samhällsekonomiskt riktigaste utgångspunkten för en fortsatt omstrukturering av varvsindustrin. Kapacitetsnedskärningen förutsattes enligt vår motion ske genom att driften vid två av de stora nybyggnadsvarven helt upphörde. Den marknadsbedömning vi den gången gjorde har visat sig i stort sett vara korrekt. Även riksdagsmajoriteten har sedan dess tagit konsekvenserna till viss del av de svåra ekonomiska förlusterna och lagt ner ett storvarv, nämligen Öresundsvarvet. Denna insikt om behovet av nedskärningar inom varvsindustrin har dock kommit efter många år av ovisshet, ineffektivitet och vånda, och efter det att närmare 15 500 miljoner av skattepengar har förlorats. I juni 1980 antog riksdagen i stort sett den strukturplan Svenska Varv låtit utarbeta. Denna strukturplan skulle realiseras under år 1980-1984. I näringsutskottets betänkande 1979/80:69 hävdar utskottet: ”Liksom regeringen anser utskottet att Svenska Varvs-koncernen bör visa lönsamhet år 1985. En ytterligare fortsatt satsning av statliga medel som stöd till varven är oförsvarlig från industripolitiska och samhällsekonomiska utgångspunkter. Våra ekonomiska resurser bör i stället satsas på näringsgrenar med goda framtidsutsikter. En långsiktig realistisk strukturplan måste därför fastställas för Svenska Varv.” Den uppfattningen står vi moderater fortfarande kvar vid, trots att den långsiktiga strukturplanen uppenbarligen ånyo omprövas i och med dagens debatt och kommande riksdagsbeslut. Ledningen för Svenska Varv har med anledning av det kommande riksdagsbeslutet gjort en översyn av den gamla strukturplanen från 1980. Enligt denna har Kockums och Uddevallavarvet i dag en orderstock med leveransert.o.m. mitten av 1984. Nya order måste emellertid tecknas senast tredje kvartalet i år. Utan fortsatta och betydande subventioner, utöver de s.k. OECD villkoren, är sannolikheten mycket låg — enligt varvsledningen — att order skall kunna tecknas till priser som täcker varvens kostnader och eventuella senare tillkommande kundrisker. Svårigheten att teckna order till priser som täcker varvens kostnader bedöms kvarstå även i ett längre perspektiv. Fartygsproduktionen vid såväl Kockums som Uddevallavarvet bedöms inte kunna drivas vidare utan betydande subventionering. Enligt kravenistrukturplanen från 1980 bör sålunda Kockums och Uddevallavarvet avvecklas, om de inte kan uppnå lönsamhet senast 1985. Utvecklingen på varvsmarknaden kommer naturligtvis att påverkas mycket starkt av de övriga varvsnationernas agerande i fråga om varvskapacitet och subventioner liksom av den ekonomiska återhämtningen totalt sett runt om i världen. Ett beslut om upphörande av produktionen vid endera Kockums eller Uddevallavarvet — om vår motion skulle vinna gehör — bör därför fattas vid den tidpunkt då resp. varv inte längre kan teckna order som täcker varvens kostnader. Med hänsyn till dagens dåliga marknad och varvens orderstockar måste man emellertid omgående planera för avveckling vid de enheter som inte kan uppnå lönsamhet senast 1985. Detta är bedömningar som gjorts av olika branschbedömare. En grundläggande moderat näringspolitisk utgångspunkt är att den statliga näringspolitikens uppgifter bör vara att ange ramarna för den ekonomiska verksamheten. Staten skall främja tillväxt och sysselsättning generellt och inom olika branscher. Strukturproblemen kan inte, enligt vår uppfattning, avhjälpas genom upprepade statliga förlustteckningsbidrag till krisbranscher och enskilda krisföretag. Företag eller företagsdelar utan överlevnadsmöjligheter måste få läggas ned. Även om näringspolitiken bör vara generell, kan man naturligtvis inte utesluta selektiva insatser i vissa enstaka fall. Dessa bör enligt vår uppfattning främst komma i fråga endast för att överbrygga tillfälliga kriser eller för att underlätta nödvändig strukturomvandling. Statens omfattande engagemang i olönsamma företag och branscher bör således begränsas. I lönsamma företag som staten äger, helt eller delvis, bör staten successivt avveckla sina intressen. Ett företags framtidsmöjligheter säkras bäst, om det tvingas att anpassa sig till dagens och marknadens krav, utan politiska insatser och utan politisk inblandning. Även underskottet i statsbudgeten medför att en betydande återhållsamheti statens utgifter även måste genomsyra hela det politiska arbetet, och det måste självfallet även gälla industripolitiken. Regeringen föreslår i sin proposition i detta läge att ingetdera av de stora nybyggnadsvarven, Uddevalla och Kockums, skall läggas ned. Däremot föreslås en utomordentligt kostnadskrävande reduktion av verksamhetsvolymerna vid bägge varven. Denna metod att begränsa kapaciteten inom företagsgruppen har vi redan tidigare vid ett antal tillfällen motsatt oss. Utomstående bedömare har ju gång på gång klart uttalat att den sämsta metoden att reducera kapaciteten till skilda enheter och bibehålla någon form av företagsekonomisk lönsamhet är att skära ned en bit på samtliga företagsenheter. Men den metoden bör snarast betecknas som politiskt mindre bekväm än som företagsekonomiskt motiverad. Enligt vår uppfattning måste ett av de bägge varven läggas ned för att kunna ge de kvarvarande varven rimliga chanser att ha någon möjlighet att nå lönsamhet inom utsatt tidrymd. Vilket varv som skall läggas ned bör det enligt vår uppfattning ankomma på styrelsen för Svenska Varv att lämna förslag om. Den bör vara den bäst skickade att göra den erforderliga företagsekonomiska bedömningen. De arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska bedömningarna bör riksdagen självfallet stå för. Om förutsättningarna för att driva det kvarstående varvet vidare — i enlighet med strukturplanens krav på lönsamhet senast under 1985 —- inte kan uppfyllas, får styrelsen för Svenska Varv självfallet ta konsekvenserna av detta. Detta innebär naturligtvis att det kvarvarande varvet kan komma att dras ned i kapacitet ytterligare inom en nära förestående framtid och även läggas ned, om inte företagsekonomisk lönsamhet bedöms kunna uppnås trots de generella statliga subventioner som i dag och framdeles utgår. Det föreslagna kapitaltillskottet till Zenit Shipping AB överskrider, enligt regeringens egna bedömningar, den förmodade kapitalåtgången i storleksordningen 650 milj.kr. Det finns all anledning att ifrågasätta om de utomordentligt stora förluster som en fortsatt drift medför kan kompenseras genom att försäljningsvärdena på fartygen skulle stiga under de kommande åren. Vi vill därför här begränsa kapitaltillskottet till Zenit Shipping AB till 1610 milj.kr., motsvarande en beräknad förlusttäckning för 1982 och 1983. Klarar inte ledningen på Zenit Shipping AB med dess mycket betydande kapitaltillskott att avveckla eller sälja fartygsengagemangen inom dessa ekonomiska ramar, bör det enligt vår uppfattning åligga dess styrelse och företagsledning att snarast möjligt försätta företaget i konkurs, varefter fartygsinnehaven omedelbart får avvecklas och konstaterade förluster täckas. Vid en försäljning av Svenska Varvs fartygsinnehav anser vi det vara befogat att svensk sjöfartsnäring i första hand skall erbjudas att förvärva dessa fartyg. Det skulle kunna medföra att trycket på näringen och på dem som är sysselsatta inom näringen skulle kunna lindras i någon mån. För att ytterligare söka vidga förutsättningarna för att vidmakthålla fartygen i svensk ägo bör även möjligheten av en börsintroduktion av ett antal mindre rederier, med fartyg förvärvade från Zenit Shipping AB enligt den s.k. Salénmodellen, prövas. Ett antal andra företag, förutom Zenit och nybyggnadsvarven, hänförs av företagsledningen till den kommersiella sektorn. Enligt vår uppfattning skulle dessa företagsenheter fungera och ha bättre framtidsmöjligheter, om de erhöll nya ägare med friskt kapital, nya företagsidéer och fick en företagsledning som kunde koncentrera sig på utvecklingen och hitta nya affärsmöjligheter för dessa företag. Inom den kommersiella sektorn återfinns i dag enligt företagsledningens bedömningar Calor-Celsius, Götaverken Ångteknik och Götaverken Arendalsvarvet. Dit kan möjligen även räknas Cityvarvet, även om det är något tveksamt. Vid en försäljning av dessa företag borde Svenska Varv kunna få in istorleksordningen 600-700 milj.kr. — pengar som företagsgruppen mycket väl behöver. Med hänvisning till det trängda statsfinansiella läget och med företagens och de anställdas bästa för ögonen anser vi därför att företagsenheterna var för sig eller tillsammans bör börsintroduceras eller på annat sätt avyttras till andra ägargrupper. Med hänvisning till de omfattande risker statsmakten påtar sig och har påtagit sig i och med fartygsproduktionen tycker vi att det är av central betydelse att en skärpt kreditgarantiprövning tillämpas i syfte att nedbringa risktagandet. I synnerhet när borgensförpliktelserna från enskilda mindre och medelstora varv skall nedbringas till endast 10 96, som föreslås såväl i proposition som av utskott. Vad avser de s.k. avskrivningslånen med avsevärda subventionsinslag anser vi att dessa bör ersättas med någon form av kreditgarantier. Kostnaderna för dessa lånegarantier får — speciellt med tanke på subventionsinslaget — täckas vartefter de uppstår på resp. års budget. För kommande budgetår borde anslaget således kunna halveras. Kapitaltillskottet till Svenska Varv AB anser vi, med hänvisning till de försäljningar av enskilda företagsenheter, nedläggningar av åtminstone ett storvarv och de hårdare ställda kraven på Zenit Shipping AB, kan begränsas till 1 500 milj.kr. Med detta kan man uppnå en soliditet av 15 96, precis som propositionen föreslår. Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till statsrådet Roine Carlsson med anledning av propositionen om varvsföretagen: Anser verkligen statsrådet Roine Carlsson att det är effektivt att skära ned både Uddevallavarvet och Kockums Varv med en viss andel i stället för att lägga ned ett varv? Vilket underlag är det i så fall som visar att det är effektivare att bibehålla bägge varven än att koncentrera resurserna till det ena? Vilka underlag kan statsrådet ha för att göra de positiva marknadsbedömningar som redovisas i propositionen jämfört med de sämre som bl.a. har redovisats av Svenska Varvs ledning? Hur bedömer statsrådet att läget är när det gäller orderingången för Uddevallavarvet och Kockums Varv med tanke på de avbeställningar och förändringar i orderstocken som har skett under de senaste veckorna? Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 5, 8,9, 12, 13, 14 och 15 till näringsutskottets betänkande nr 55. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning i första hand beträffande reservation 1.

Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar, näringsutskottets betänkande nr 55, finns det en tillbakablick på hur varvsfrågorna har behandlats i riksdagen sedan 1974. Det är en intressant redovisning som stämmer till eftertanke. Det kan nu med facit i hand tyckas att en hel del beslut borde ha varit annorlunda. Den övertro på varvens konkurrenskraft som präglade riksdagsbeslutet 1974 kan i dag verka orealistisk och verklighetsfrämmande, men vi bör ändå begrunda att alla de fyra partierna, med mindre nyanser, ställde upp på dessa bedömningar. Orsakerna till att felbedömningen blev så total är flera. De svenska storvarven var i huvudsak specialiserade på en typ av fartyg, som drabbades speciellt hårt av den krympande fraktmarknaden. Den kostnadsexplosion som drabbade vår ekonomi 1974 och 1975 försämrade samtidigt vårt konkurrensläge på ett katastrofalt sätt. Denna kombination medverkade till att varven aldrig fick en rimlig omställningstid. Beslutet om den lagerproduktion som då tillgreps var kanske ett utav de mest olyckliga. För detta beslut bär den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett huvudansvar. Jag har velat göra denna mycket summariska redovisning av hur det började för att poängtera det i många avseenden gemensamma ansvar som vi har i dessa frågor och hur svårt det är att bedöma framtiden. Dagens varvsproposition och utskottsbetänkande är i många avseenden en kontrast till dem som skrevs på 1970-talet. Det finns fem partier i riksdagen, och det finns lika många förslag till lösningar på varvens problem. Oenigheten började egentligen 1980 i samband med nedläggningen av Öresundsvarvet AB i Landskrona. Med ett par folkpartisters hjälp lyckades socialdemokraterna försena och fördyra den nödvändiga omställningen av Öresundsvarvet till annan verksamhet. Vad som då hände är att beklaga. Dagens situation liknar något den vi hade 1980. Socialdemokraterna vill fortsätta med osthyvelsprincipen och stora bidrag för att lösa problemen med övertalig personal. Det är en mycket defensiv politik, som medför stora risker att vi förlorar hela vår varvsindustri. Ett effektivt varv måste ha rimliga möjligheter att optimalt utnyttja alla sina resurser. Det är svårt att klippa rätt i en för stor kostym och få perfekt passform till ett mindre varv. Överdimensioneringar och flaskhalsar blir sannolikt resultatet, och konkurrensförmågan blir därefter. Moderaterna vill lösa problemen på sitt vanliga styckmästarsätt. Med ett radikalt snitt skär de bort ett varv. Vilket får vi inte veta. Det bör Svenska Varvsstyrelse lägga fram förslag om. Efter den företagsekonomiska analysen skall riksdagen besluta. Enligt uppgifter lär företrädare för Svenska Varv inte vara särskilt benägna att bistå med en sådan beskärningsdom. Det finns inga alldeles klara besked att ge, sett ur företagsekonomisk synpunkt. Jag tyckte att Per Westerberg uttryckte sig något vårdslöst när han i sitt anförande sade att vi hade förlorat 15,5 miljarder kronor i skattepengar på varven. Jag är den förste att erkänna att en del beslut kunde har varit annorlunda, men vi måste ändå vara medvetna om att mycket av dessa pengar har gjort en effektiv insats vad gäller sysselsättningen och också medverkat till omställningar som innebär att vi i dag har vissa livskraftiga delar inom Svenska Varv. Vi i centern anser att en offensiv varvspolitik är enda möjligheten till framgång. Varveri sig är en stor värdetillgång både vad gäller anläggningar och maskinutrustning, men framför allt när det gäller personal och kunnande. Dessa tillgångar måste användas, och i en något uppåtgående konjunktur samt med ett internationellt konkurrensläge som är relativt bra, bör det finnas mycket av realism i förslaget att omvandla Kockums Varv till en tung verkstadsindustri. Erfarenheterna från Landskrona styrker denna uppfattning. Idén bakom centerns förslag är att ge Uddevalla bästa möjliga chans att överleva som varv och samtidigt se till att Kockums förnämliga resurser på ett effektivt sätt tillvaratas i lämpliga verksamheter. Enligt centerns förslag bör Svenska Varv få i uppdrag att genomföra en privatisering av Kockums. Kostnaderna för ett genomförande av centerns förslag är — så långt det är möjligt att överblicka i dag — betydligt lägre än för regeringsförslaget. Skillnaden är en halv miljard. Jag yrkar med detta bifall till reservation 2. Fru talman! Jag nämnde tidigare i mitt anförande att det kanske minst lyckade varvsbeslut som fattats är det om lagproduktion av fartyg. Konsekvenserna av detta beslut ser vi i dag i de stora förluster som rederiet Zenit uppvisar. Det är skrämmande siffror. Regeringen föreslår att 3 miljarder anvisas för förlusttäckning. Detta sätt att anvisa pengar åskådliggör en systematisk taktik som socialdemokraterna har. Det gäller att till varje pris belasta innevarande budgetår så mycket som möjligt. I detta fall kostnadstäcker man kommande förluster med ca en miljard. Detta är ur flera synpunkter ett förkastligt handlingssätt. Dels bör varje år bära sin kostnad, dels måste det vara fel att utlova förlusttäckning med sådana enorma belopp i förskott. Varje företagsledning kommer ju att invaggas i tron att ett godkänt resultat är att man håller sig inom angivna förlustramar, i detta fall över en miljard. Dessutom handlar det om politiskt bedrägeri. Målet är att lasta det politiska ansvaret för alla årets utgifter på föregående regeringspartier och få en så stor avlastning som möjligt för nästkommande budgetår samt om möjligt på detta sätt visa ett sjunkande budgetunderskott. Taktiken är så uppenbar och så klumpig att den inte borde gå hem, men genom att med en papegojas envishet upprepa dessa halvsanningar förväntar sig säkert socialdemokraterna att ta hem poäng på dessa lånta fjädrar. Socialdemokraterna har med viss framgång bedrivit ett liknande narrspel när det gäller budgetunderskottet 1975/76. Jag har svårt att förstå att vuxna och intelligenta människor kan låna sig till sådana trick. Fru talman! Det blev mer sagt om denna falska redovisningsteknik än vad jag från början tänkt. Den är på intet sätt specifik för varven, men här flyter den ut mer än någonsin. Vi i centern vill kraftfullt markera hur illa vi tycker om socialdemokraternas falskspel men har knappast några förhoppningar om besinning och bättring. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 10, där vi tillsammans med folkpartiet redovisar en korrekt medelsanvisning. Centern biträder utskottsmajoriteten då det gäller en förlängning av avskrivningslånen men på den lägre nivån, beräknad till 25 kr. per produktionstimme. Centern delar också den uppfattning som framförs i propositionen att även de generella subventionerna till varvsindustrin måste minska. Samtidigt måste det ske en anpassning till de internationella konkurrensförhållandena. Mot denna bakgrund tillstyrker centern en reducerad garantiram för fartygsgarantier och ett i motsvarande grad reducerat belopp för räntestöd. Vi anser att det finns goda grunder för denna reducering med den uppläggning av varvspolitiken vi förordar. Vår målsättning är att nyproduktionen av fartyg i huvudsak skall ske vid Uddevallavarvet. Samtidigt frigörs betydande resurser efter hand genom avbetalningar på tidigare kreditåtagande. Vi föreslår tillsammans med moderater och folkpartister en garantiram på 25 miljarder, och kostnaden för statsstöd till fartygsexport begränsas till 250 milj.kr. Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 13 och 14. Fru talman! Jag vill också kortfattat nämna några speciella problem som vi uppmärksammat i utskottet, när vi behandlat varvsfrågorna. Det finns inom Svenska Varv två varvsenheter som inte utan fog känner sig styvmoderligt behandlade. Det är Cityvarvet i Göteborg och det är Finnboda Varfi Nacka. Utskottet har inte funnit det möjligt att riksdagen direkt vidtar några åtgärder i denna fråga. Utskottet förutsätter att dessa problem löses inom Svenska Varv på ett sådant sätt att de två nämnda varven får möjligheter att konkurrera på lika villkor med övriga varv utom och inom Svenska Varv. De här aktualiserade exemplen åskådliggör de problem som lätt uppstår när ett storföretag som Svenska Varv skall tillgodose de mycket skiftande intressen som finns inom företagsgruppen. Det finns all anledning att fundera över om de två nämnda företagen bör vara kvar inom Svenska Varv. Om de varit självständiga enheter, skulle de nu aktualiserade problemen inte ha uppstått. Ett annat problem som utskottet uppmärksammat är gränsdragningen i fråga om rätt till exempelvis avskrivningslån. Bl.a. har Lödöse varv uppvaktat utskottet i denna fråga. Även här måste självklart målsättningen vara att företag med likartad verksamhet skall ha möjlighet att konkurrera på lika villkor. Inte heller här anser utskottet det möjligt att gå in och skipa dom, utan det måste ankomma på regeringen och fartygskreditnämnden att uppmärksamma detta problem och tillse att största möjliga rättvisa åstadkommes. Fru talman! Låt mig till sist upprepa centerns offensiva syn på varvspolitiken. Den kommer särskilt till synes i satsningen på omdaningen av Kockums varv. Denna satsning måste följas upp med en helhjärtad näringspolitisk satsning i Malmöregionen. Med de resurser som vi föreslår skall ges Svenska Varv bör företaget ha möjligheter att medverka till nyföretagande och alternativ sysselsättning i samband med omdaningen av Kockums. Det är angeläget att erfarenheterna från Landskrona utnyttjas. Med detta yrkar jag bifall till reservation 17. Fru talman! Varvsfrågorna har under de senaste tio åren varit en dyrbar och svårförutsebar följetong. Vi har säkert alla den förhoppningen att dagens beslut skall bli en positiv slutpunkt. Historien lär oss att den bedömningen måste göras med stor försiktighet. För centerns del har vi dock — med den offensiva prägel som våra förslag har — välgrundade förhoppningar om att nå det eftersträvansvärda målet, om riksdagen följer våra förslag.
Fru talman! Med anledning av Ivar Franzéns slängar vill jag göra ett par förtydliganden. Jag sade inte att 15 500 milj.kr. hade kastats i sjön. Jag använde ordet ”förlorats”. Och jag sade att vi, om Ivar Franzén betänker att vi redan vid 1978/79 års riksdag ville lägga ner två storvarv, har fått rätt på den punkten. Riksdagen har med centerns stöd lagt ner Öresundsvarvet. Centern är nu inne på att ta bort Kockums Varv. Om det hade gjorts tidigare, hade statskassan kunnat besparas omfattande utgifter. Socialdemokraterna är tydligen inne på att lägga ner ett och ett halvt varv — Öresundsvarvet plus neddragning på de två resterande nybyggnadsvarven. När det gäller företagsledningen i Svenska Varv och dess företagsekonomiska bedömningar av Uddevallavarvet och Kockums kan vi väl konstatera att det finns hemligstämplat material där som visar på skillnader i bedömningar av varven. Men det är ett material utarbetat av utomstående, och det bör vara rimligt att ställa krav på att varvsledningen skall kunna lämna strikt företagsekonomiska bedömningar. Sedan vill jag säga att vi är ungefär lika offensiva som centern. Om ett storvarv tvingas lägga ner, vill vi självfallet använda både de personella resurserna och anläggningstillgångarna till något positivt, såväl ur sysselsättningssom produktionssynvinkel.
Fru talman! Det vore bra om Per Westerberg försökte precisera vad han menar med förlorade pengar. Både det tidigare och det senaste uttalandet präglas av att han anser att dessa 15,5 miljarder inte kommit till någon nytta. Jag motsäger inte hans påstående att en tidigare omvandling, för det är den taktiken som vi från centerns sida vill driva, kunde ha sparat någon miljard eller kanske flera miljarder. Men det är i så fall det beloppet som vi skall tala om som förlorade pengar. Jag tycker att det är fel att här vårdslöst stå och säga om de 15,5 miljarderna att vi har förlorat det stora beloppet. Vi kan samtidigt behöva vara frimodiga nog att erkänna att det är sannolikt att med ännu större förutseende — och det må vara att moderaterna på någon punkt kan ha haft detta — skulle man ha kunnat minska dessa kostnader. Men det är ändå kostnader som i mångt och mycket haft verkligt positiva effekter, och det är den delen jag vill poängtera. Jag vill inte heller här motsäga Per Westerberg, om han vill hävda att moderaterna kan vara ungefär lika offensiva som centern. Ni är välkomna i laget.
Fru talman! Tack för välkomsthälsningen! Det står även i vår reservation att vi instämmer i den synpunkten, så det borde Ivar Franzén känna till väl. 15 500 miljoner förlorade — ja, det är ju direkt förlust det till väsentlig del är fråga om. Att pengarna förlorats torde stå utom något som helst tvivel. Frågan är väl hur mycket man eventuellt hade kunnat reducera förlusten, om man i tid hade tagit erforderliga beslut, som vi föreslog 1978/79.
Fru talman! Per Westerberg är alldeles säkert fullt medveten om att en hel del av de här medlen hade blivit AMS-pengar, om de inte hade gått via varven. Det krävs nog litet grand av fördjupad analys, innan man talar så generellt om 15,5 miljarder i förlorade pengar. Jag understryker om igen att med efterklokhet kan man säkerligen visa att saker och ting kunde ha gjorts annorlunda. Men fram till 1980 var de fyra partierna i stort sett eniga om den här varvspolitiken, och det tycker jag att vi också skall vara beredda att ta ett gemensamt ansvar för. Jag har egentligen bara pekat på en sak här i dag där jag menade att det finns ett speciellt ansvar för ett visst parti, och det är just beslutet om lagerproduktion. Att det i slutskedet har fått mycket olyckliga konsekvenser begär jag inte att det partiet skulle ha förutsett, men helt klart är att den dåvarande socialdemokratiska regeringen där lyckades genomdriva ett mycket olyckligt beslut.

Fru talman! Frågan om den svenska varvsindustrins kapacitet har behandlats av kammaren ett flertal gånger under de senaste åren. Varje gång har man från skilda håll konstaterat att det finns en stor obalans mellan den tillgängliga kapaciteten inom inte bara den svenska utan hela världens varvsindustri och de förväntade framtida behoven av leveranser. Ingenting tyder f. n. på att denna obalans skulle försvinna eller ens minska nämnvärt under den närmaste framtiden. Tvärtom finns det faktiskt utbyggnadsplaner för varvsindustrin, t.ex. i Republiken Korea. Även i regeringens proposition och i utskottets majoritetstext finns en medvetenhet både om denna obalans och om att efterfrågesituationen knappast kommer att förbättras under överskådlig tid. Situationen är ju den, att efter en kortvarig uppgång 1981 har man 1982 endast kunnat teckna order med hjälp av mycket omfattande statliga insatser i form av förmånlig finansiering, och detsamma gäller för innevarande år. Chanserna för Kockums och Uddevallavarvet att utan statligt stöd teckna order som ger täckning för kostnaderna förefaller att vara mycket små också framöver. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av uttalanden i budgetpropositionen liksom i kompletteringspropositionen om behovet av att minska det statliga stödet till förlustbringande industriell verksamhet, som det heter, hade man därför kunnat vänta sig att regeringen skulle göra något annat än att tillskjuta ytterligare nära 6 miljarder kronor i form av en förlängd tidsfrist. Därmed har sedan mitten av 1970-talet det statliga stödet till varvsindustrin i Sverige uppgått till nära 20 miljarder kronor. Till detta kommer statliga kreditgarantier på ca 22 miljarder kronor, som kan komma att utlösas om redare inte kan fullfölja sina förpliktelser. Med vilket jämförelsemått som helst är stödet till varvsindustrin mångdubbelt större än till någon annan näringsgren. Under 1970-talet var t.ex. stödet per anställd mer än 300 000 kronor för varven medan det var ca 20 000 kronor per anställd inom tekoindustrin. Vi menar från folkpartiets sida att det nu är nödvändigt att dra ner på det statliga stödet till förlustbringande industriell verksamhet, och vi är också beredda att ta konsekvenserna av ett sådant ställningstagande. Det är uppenbarligen inte socialdemokraterna. Det industristöd som den socialdemokratiska regeringen föreslagit, inte bara till varven, är en svår belastning för statsbudgeten. Det har också negativa konsekvenser för den ”friska” delen av vår industri, den del som måste kunna utvecklas och expandera för att landets ekonomiska obalanser skall kunna bemästras. Under den senaste femårsperioden har storvarven bara ett år lyckats få order med full täckning för kostnaderna. Inte heller det året var tillfredsställande, eftersom de redare som beställde fartygen i vissa fall fått betalningsproblem så att fartygen har fått återtas av varven. I propositionen sägs att den s.k. ”rekonstruktion” som föreslås för de båda storvarven i Malmö och Uddevalla förutsätter att nya order som tas skall ge full täckning för självkostnaderna. Såvitt jag kan se saknas tyvärr underlag för en sådan förhoppning. Det betyder att regeringsförslaget får som naturlig följd ett nytt regeringsförslag om två år med ytterligare miljardbelopp till storvarven. En sådan utveckling kan folkpartiet inte acceptera. I den strukturplan för Svenska Varv som riksdagen fattade beslut om våren 1980 var en förutsättning för det då beslutade statsstödet att varven skulle bli lönsamma till utgången av år 1984. Sedan dess har koncernen genomfört stora omstruktureringar på flera sätt, och stora delar av Svenska Varv har därigenom skaffat sig bättre överlevnadsmöjligheter. Koncernledningen har emellertid dragit slutsatsen beträffande de bägge kvarvarande storvarven, Kockums och Uddevallavarvet, att de bör läggas ner om riksdagsbeslutet från 1980 skall fullföljas. Regeringen och utskottsmajoriteten har inte accepterat det beslutet från koncernledningen. Man föreslår i stället 6 miljarder kronor i statligt stöd och en kapacitetsminskning genom ”osthyvelsmetoden” vid båda storvarven. Produktion och sysselsättning vid Uddevallavarvet förslås således minska med 2076 — det betyder en sysselsättningsminskning på ungefär 400 personer. Vid Kockums i Malmö skall det ske en reduktion med 30 96 — det betyder en minskning av sysselsättningen med ca 900 personer. Varven kommer därefter att bli ungefär lika stora. Enligt min uppfattning är det inte riksdagens uppgift att fatta beslut i denna typ av företagsekonomiska frågor. Den anpassning av kapaciteten som bedöms nödvändig och var denna skall ske — om det skall vara mer eller mindre vid det ena eller det andra varvet eller om det skall ske enbart vid ettdera varvet och i så fall vilket — är inte en fråga för politiker och riksdagen. Det är en fråga för företagsledningen i den aktuella koncernen. Jag menar att företagsledningen bör mot bakgrund av det statliga stöd riksdagen ställer till förfogande själv fatta beslut om hur dessa medel bäst skall användas för att anpassningsproblemen skall få sin bästa lösning. Försäljning av enheter inom koncernen är naturligtvis ett alternativ som liksom andra bör undersökas och genomföras om företagsledningen bedömer att realistiska förutsättningar finns. Folkpartiet föreslår att Svenska Varv får ett sista kapitaltillskott på 1 miljard kronor. Detta är avsevärt mindre än vad utskottsmajoriteten föreslår, och det innebär naturligtvis att det blir nödvändigt med en längre gående nedskärning av de fartygstillverkande storvarvens kapacitet än vad regeringen har räknat med. Exakt hur en sådan kapacitetsminskning fördelar sig mellan de båda storvarven är som jag tidigare sade inte en fråga för riksdagen, utan en fråga för koncernledningen hos Svenska Varv. Regeringen föreslår vidare att Zenit skiljs från Svenska Varv, och vi har ingenting att invända mot detta. Vi menar emellertid att det hädanefter är väsentligt att Svenska Varv själv tvingas ta ett ekonomiskt ansvar för hela sin verksamhet. De båtar som senare kan komma att byggas måste därför helt och hållet belasta Svenska Varvs verksamhet och resultat och får inte avvecklas till bokfört värde i stället för marknadsvärde till något annat statligt bolag. I sammanhanget vill jag betona att utskottsmajoritetens förslag, att Svenska Varv skall tillföras 23 milj.kr. för aktier som inte har något reellt värde, är minst sagt egendomligt och principiellt tvivelaktigt och bör därför inte genomföras. Utskottsmajoriteten har inte heller lyckats finna någon motivering för detta, utom att det ingår i den totala planen för finansiell rekonstruktion. Folkpartiet kan inte biträda det förslaget. Zenit har en ackumulerad förlust i 1982 års bokslut och en likaledes oundviklig förlust i år. Därtill kommer behov av ett större eget kapital i bolaget. Däremot finns det ingen som helst anledning att nu anvisa medel för täckande av framtida förluster. Det vore förmodligen t.o.m. av negativt värde för företaget, eftersom det kan leda till att företagets ambition att på alla sätt försöka begränsa framtida förluster dämpas. Det är naturligtvis oerhört väsentligt att Zenits fartygsflotta avvecklas så snabbt som marknadsförhållandena tillåter. Jag vill särskilt betona att avyttringen av fartygen måste påbörjas så snart en uppgång av fartygsvärdena sker. Om man väntar för länge leder det annars till att större delen av försäljningen måste ske under en påföljande nedgångsfas, med större ekonomiska förluster som följd. Varvsindustrin i Sverige innefattar förutom de båda statliga storvarven ytterligare elva företag, varav nio är privata och två är statliga. Dessa mindre och medelstora varv är i de flesta fall starkt hemmamarknadsorienterade, och deras orderstock utgörs till största delen av leveranser till svenska rederier. Jag anser att det är mycket väsentligt att varvspolitiken utformas så, att förutsättningarna för de mindre varven att upprätthålla sin konkurrenskraft inte försämras. Det är förmodligen främst de s.k. avskrivningslånen som är viktiga för att stärka konkurrenskraften gentemot de utländska konkurrenterna. I utlandet kan man ingalunda märka någon tendens att minska stödet till varvsindustrin, och avskrivningslånen bör därför även under 1984 och 1985 utgå med det nuvarande beloppet, som är 25 kr. per produktionstimme. Det stödbelopp som det då handlar om är också synnerligen blygsamt — 65 milj.kr. för de mindre och medelstora varven — i förhållande till de många miljarder som storvarven har fått. Får jag avslutningsvis nämna att vi från folkpartiet har föreslagit en avsevärd förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag ser detta som en nödvändig komplettering till det mindre stöd till Svenska Varv som jag förordat. Det är nödvändigt att staten är mycket generös och prövar alla möjligheter att underlätta för och hjälpa de människor som tvingas byta jobb, när varvsindustrins kapacitet i allas intresse dras ned. Bortsett från den fördubbling av de mer vanliga arbetsmarknadspolitiska insatserna i form av arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning, löneutfyllnad vid arbetsbyte och annat vill jag särskilt betona att den typ av samverkande insatser mellan stat, kommun och det privata näringslivet som Landskrona Finans utgör har visat sig mycket framgångsrik. Utskottsmajoriteten har avstyrkt folkpartiets förslag att anvisa 150 milj.kr. för liknande samverkansprojekt i varvsregionerna, utan någon som helst motivering. Jag finner detta minst sagt beklagligt. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 3, 6, 8, 10, 12, 13 och 16.

Fru talman! Varvskrisen är tio år gammal. Aningen och misstanken att den skulle komma fanns redan dessförinnan. Enstatlig varvspolitik hade bort ha och skulle kunnat ha ett förutseende av krisen som sin grund. En statlig varvspolitik borde haft och skulle kunnat ha prägeln av skapande insatser. Den har i huvudsak fått gå ut på att betala för en kontinuerlig reträtt, som varit förutbestämd. Varv är sammansättningsindustrier på hög nivå. Deras produktion är en kombination av specialinsatser över ett brett fält. Varv som med energi och offensivt stöd får utveckla sig klarar normalt detta. Men någon sådan varvspolitik har inte förts i Sverige. Både den statliga politiken och ledningen för Svenska Varv har varit inprogrammerade på linjen att avveckling skall ske. Skapande initiativ har stoppats, förnyelse har, där den kunnat genomföras, fått genomföras mot en nedläggningsinriktad koncernledning och samtidigt med belastande arbetsuppgifter, föranledda av att man ute på orterna samtidigt måste organisera avvecklingar av delar av verksamheten. Med en skapande varvspolitik hade mycket av detta kunnat undvikas. Många värdefulla år har fått gå. Pessimismen har spritt sig bland tekniska och administrativa kadrer och bland arbetarna ute på varvsföretagen. Det är naturligtvis inte lätt att mot bakgrund av en sådan utveckling bekämpa de ytterligare nedskärningar i Uddevalla och Malmö som nu föreslås. När man år efter år låter det ena tåget efter det andra gå, försätter man sig till sist i ett tvångsläge, där de fruktbara alternativen inte längre är möjliga. Vpk menar att alla möjligheter dock ännu inte är utdömda. Alltjämt finns ett starkt motiv för en omstrukturering av delar av transportväsendet. Alltjämt har sjöfarten här ett outnyttjat utrymme. Men det fordras att den statliga transportpolitiken aktivt och snabbt tar vara på det. Trots världskrisen finns det länder som har intresse av att bygga ut och förstärka sina självständiga nationella flottor. Men för att dessa möjligheter skall kunna utvecklas och påverka varvens situation, krävs direkta och aktiva politiska initiativ. Det är ju inte varven som för transportpolitik. Det ä inte varven som kan ta de kontakter på statsoch regeringsplan som är nödvändiga för att utnyttja möjligheterna och intresset för nya uppdrag. På samma sätt är det med den eventuella medverkan av varven i produktion av nya anläggningar för delar av processindustrin som är möjlig. Detta är ett stort fält, där en modernisering skulle ge avsevärda effekter på produktionen, arbetsmiljön och föroreningssituationen, liksom inom energihushållningens område. Men varvsindustrin som isolerad bransch och processindustrin som isolerad bransch klarar givetvis inte själva av att initiera en sådan utveckling. För det fordras ett samhälleligt ansvar för att utveckla ett program för moderniseringen. Om samhället inte bedriver skapande verksamhet, blir det på dessa olika områden inga nya möjligheter för varven att ta vara på i framtiden. Näringsutskottet hävdar i sitt betänkande att om man inte ytterligare minskar kapaciteten i Uddevalla och Malmö, riskerar man att kraftigt öka kostnaderna för statliga subventioner. Jag vet inte om utskottet bygger det påståendet på en total kalkyl, som även innefattar de sociala kostnaderna. Men påståendet är riktigt enbart under den förutsättningen att man skall låta varvskrisen ha sin gång. Skall man försvara kapacitet och arbetsplatser i Uddevalla och Malmö — så som vpk hävdar — kan man givetvis inte göra det bara genom att sätta sig på tvären i största allmänhet. Det fordras en aktiv statlig politik av det slag som jag här har skisserat. Det är detta man under hela varvskrisens långa och tragiska förlopp har försummat. Det fordras också en ledning för den statliga varvskoncernen och för den statliga rederiverksamheten som i motsats till de nuvarande inte bara är en verkställare av nedrivningen. Ännu är inte alla möjligheter borta. Ännu kan varven räddas från förintelsen. Vi vet att det är krafter i gång som vill radera ut allt vad varv heter i Sverige. Dessa krafter har en av sina högborgar i det moderata samlingspartiet. Det är en industripolitiskt ödesdiger och felaktig strävan. En ny varvspolitik skulle kunna komma den strävan på skam. En ny varvspolitik skulle kunna bryta pessimismen bland de anställda och ge dem en större känsla av mening. Därför insisterar vi på den och ser utskottsmajoritetens motståndslösa accepterande som en fara. Varvskrisen har under den långa tiden gett oss lärdomar. Den har för det första lärt oss att dagens industriella kris kräver ett agerande på en övergripande politisk nivå, i fall nationella positioner och en fruktbar, socialt riktig teknologi skall kunna utvecklas och garanteras. Varvskrisen har för det andra lärt oss den oersättliga betydelsen av solidaritet mellan alla arbetande. Det har varit tragiskt att se hur den fackliga solidariteten brustit och hur detta försvagat motståndet mot dem som velat driva nedrivningspolitiken vidare. När Göteborg och Skåne tvistat sinsemellan, när Malmö och Landskrona sinsemellan inte kunnat enas — då har det blivit lätt för nedläggarna att driva igenom sina avsikter. Om de olika facken och befolkningen på de skilda orterna hade kunnat framträda enat, inte låtit sig splittras, då skulle situationen ha varit en annan och bättre. Om de haft stöd av ett enat fackförbund och en enig arbetarrörelse från Norrbotten till Skåne då hade mycket kunnat hindras som man nu bittert måst acceptera. När nu strukturkriserna rullar fram över hela näringar och hela landsändar, när nu datoriseringen hejas fram av entusiastiska marknadsförare, blåögda teknikfrälsta klassamarbetsmän i grå kostymer — låt oss då inom arbetarrörelsens alla grenar dra lärdomen! Bara med enighet och med ett självständigt, alternativt tänkande i botten kan den tekniska och industriella processen bringas under sådan kontroll att den inte blir fördärvlig för den arbetande klassens samhälleliga position och levnadsvillkor. Bara när jag förstår att jag måste obrottsligt ställa upp för min granne och arbetskamrat, även om jag inte själv är hotad, just i det ögonblicket, kan jag åstadkomma något. Utan enighet blir det sist ingen kvar som försvarar mig. Jag yrkar med detta, fru talman, bifall till samtliga vpk-reservationer i de båda betänkanden som här är under överläggning.

Fru talman! Jag tycker att den här diskussionen om varvsindustrin, som jag med stort intresse har lyssnat till, är något egendomlig. Först och främst känner jag inte igen mig när Jörn Svensson talar om den djupa depressionen bland varvsarbetarna och de stora sprickorna i den fackföreningsrörelse som haft att handlägga frågorna. Mitt intryck är snarare det motsatta — trots alla svårigheter, trots alla motgångar som människorna ute på varvsorterna fått pröva på, har sammanhållningen märkvärdigt nog varit mycket god och man har ställt upp för sina intressen på ett alldeles utomordentligt sätt. Att det sedan inte har gått att lösa problemen på de enskilda orterna är en annan sak. Jag har också med intresse tagit del av den diskussion som förts mellan de borgerliga företrädarna. Man överbjöd varandra i offensiver. Man t.o.m. inbjöd varandra att göra gemensamma framstötar. Det intressanta är emellertid att framstötarna som man från centerpartiet och moderata samlingspartiet vill förena sig i går ut på att kväva varvsindustrin här i landet; det överbjuder man varandra i. Jag tycker det är rätt avslöjande. Gemensamt för de tre borgerliga partierna är att de genom åtgärder när det gäller kapitalförsörjningen vill se till att svensk varvsindustri lämnas ut till vargarna. Det skapar en arbetslöshet som är mycket påtaglig på dessa orter. Jag skall, fru talman, variera temat för inledningarna i den här debatten. Det har sagts att varvsindustrin under en lång följd av år räknats till krisbranscherna, och det är minsann sant. Det är de utomordentligt hårda konkurrensvillkor som finns på världsmarknaden, där varje varv slåss för livet och där statliga insatser innebär också en uthållighetstävlan mellan olika stater, som i grunden har omvandlat den svenska varvsindustrin. Antalet anställda som arbetar i nyproduktion av fartyg har sedan mitten av 1970-talet minskat från 28 000 till 7000 personer. Antalet anställda i varvsproduktionen totalt har halverats från 1975, då varven sysselsatte nära 32 000, till knappa 15 000 år 1982. Problemen fortsätter. Världshandeln beräknas minska i volym. Preliminära beräkningar talar för att transporterna kommer att minska med 10 96, och särskiljer man oljetransporterna finner man att dessa kommer att minska ännu mer. Mellan 1981 och 1982 har frakterna halverats. Även fartygsuppläggningarna ökar. 80 miljoner ton dw är nu upplagda, samtidigt som fartygen minskar sin kapacitet genom att hålla lägre fart för att spara bunkerolja. Tonnageöverskottet har beräknats till 20 20 av världshandelsflottan. Tankfartygen utnyttjas bara till två tredjedelar. Samtidigt har andrahandspriserna på fartyg nått de verkliga bottennivåerna. Skrotningen av fartyg är uppe i 25 miljoner dwt. Orderingången till varven minskar. 1982 skrevs enligt uppgifter jag har fått kontrakt på 12 miljoner ton mot 25 miljoner ton 1981. För 1983 väntas ytterligare neddragningar. Resultatet är att varvens orderstockar minskar. De är nu nere i 40 miljoner ton. 60 26 av denna orderstock levereras i år. Eftersom man räknar med att det är en avsevärd tid mellan kontraktet och bygget, kan vi konstatera att 1984 kommer att bli ett särskilt besvärligt år. Nu är det så att de svenska varven har minskat sin kapacitet mer än vad som har skett i de flesta andra länder. Den nuvarande nybyggnadskapaciteten är endast en fjärdedel av vad den var i mitten av 1970-talet. Flera varv har lagts ned. Här behöver bara nämnas Eriksbergs mekaniska verkstad och Öresundsvarvet, men det finns ytterligare exempel. Vid de varv som har blivit kvar har stora neddragningar genomförts. Arendalsvarvet har totalt ändrat inriktning på sin produktion. Denna neddragning, som har skett under mycket stora påfrestningar för de anställda, har inneburit en halvering av hela denna industrisektor. Neddragningen fortsätter, som en följd av den svåra marknadssituationen när det gäller fartygsbyggnad. Tyvärr har nu också industrisektorn inom Svenska Varv drabbats av neddragningar. På Götaverken Arendal är 350 människor uppsagda och kommer att sluta vecka 31. Vid Cityvarvet är 220 metallare uppsagda, liksom 20 tjänstemän. Risk för uppsägningar finns också på andra håll i koncernen. Det är mot den här mycket bekymmersamma bakgrunden som varvspropositionen måste ses. Strukturplanen av 1980 för Svenska Varv AB gällde perioden 1980-1984 och innebar att följande mål sattes upp. För det första lönsamhet 1985, vilket redan har kommenterats i debatten. För det andra skulle verksamheter som inte nådde detta mål avvecklas. Verksamheterna delades upp i tre sektorer: en kommersiell sektor, en omstruktureringssektor och en sysselsättningspolitisk sektor. Ser man på hur indelningen gjordes, finner man att Calor-Celsius, Götaverken Ångteknik och Götaverken Aluminium hamnade i den kommersiella sektorn. I omstruktureringssektorn hamnade Uddevallavarvet, Götaverken Arendal, Kockums, Cityvarvet, Finnboda Varf, Götaverken Sölvesborg och Götaverken Motor. I den sysselsättningspolitiska sektorn finner vi P 80 och Öresundsvarvet. Sedan strukturplanen upprättades har följande hänt: Götaverken Aluminium har sålts. Götaverken Arendal har förts över från omstruktureringssektorn till den kommersiella sektorn. P 80 har avslutats. Öresundsvarvet har lagts ned. Götaverken Sölvesborg har lagts ned. Till koncernen hör också Zenit Shipping AB. Koncernen är nu inriktad på fyra affärsområden — offshore, energi, fartygsreparationer och fartygsproduktion. Dessutom finns det en övrig sektor. Här har starka förändringar i fördelningen av aktiviteterna skett. Strukturplanen 1980 hade som en förutsättning att företaget skulle uppnå lönsamhet 1985. Varvsledningen har konstaterat att det, beroende på föreliggande marknadsförutsättningar, inte går att uppfylla den målsättningen. Därför har man anmält att både Kockums och Uddevallavarvet bör läggas ned, om riktlinjerna i strukturplanen skall fullföljas. Det var denna framställning som utgjorde grunden för den proposition som vi nu behandlar. Nedläggningskostnaderna skulle bli mycket stora, ca 4 miljarder kronor. Arbetsmarknadssituationen är dessutom utomordentligt besvärande i berörda orter och regioner. Den nu aktuella propositionen innebär emellertid en fortsatt satsning på nybyggnadsvarven, om än på lägre nivå. Även i fortsättningen får alltså staten lämna betydande tillskott för varje order som Kockums och Uddevallavarvet erhåller. Därtill kommer kostnaderna för räntesubventionerna. Det sammanhänger igen med den marknadssituation som varven befinner sig i. Förutom nämnda räntesubventioner erhåller Svenska Varv genom avskrivningslånen ett stöd på 200 milj.kr. för vartdera av åren 1984 och 1985. Samtidigt flyttas kravet på lönsamhet i fartygsproduktionen fram ett år till 1986. Mot detta har som bekant moderaterna och folkpartiet reserverat sig. Det är inte möjligt att helt avveckla systemet med avskrivningslån. De stora satsningarna i våra konkurrentländer gör att systemet måste behållas. Det finns nu kvar åren 1984-1985, och det utgår 25 kr. per produktionstimme. Det blir nu fråga om 200 miljoner plus 200 miljoner för Svenska Varv och 65 miljoner för de mindre varven, totalt 465 miljoner. Samtidigt kan vi notera att fartygsexportstöd till u-länder upphör. Redan när Svenska Varv bildades fanns ett betydande fartygsinnehav i varven. Senare har koncernen utökat innehavet genom förvärv av fartyg eller fartygsandelar från beställare som bl.a. inte kunnat fullfölja sina betalningar. Det maximala fartygsengagemanget nåddes 1978, då enligt uppgift inte mindre än 71 fartyg ägdes av Svenska Varv. Numera är det fråga om ett femtiotal fartyg och fättygsandelar. 39 fartyg lär ingå i Zenits flotta. Regeringen föreslår ätt 3 miljarder kronor förs upp på ett anslag som skall täcka den ackumulerade förlusten för 1982, 1983 års förväntade förlust samt ökningen av Zenits aktiekapital. Härutöver anslås ytterligare 1 miljard för att man skall kunna täcka de förluster som troligen uppstår i framtiden. Kan Zenit genom försäljningar återbetala pengarna, skall detta ske efter vissa villkor. Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1982/83:55 och avslag på samtliga reservationer. När det gäller strukturförändringar och medelstillskott föreligger fyra reservationer. Vpk motsätter sig inte den ekonomiska rekonstruktionen av Svenska Varv, men går inte med på att någon neddragning skall genomföras nu. Till detta vill jag anföra att den marknadssituation som finns beskriven i propositionen och i utskottsbetänkandet och som jag här har redogjort för, tyvärr inte gör det möjligt att köra vidare med nuvarande bemanning. De tre borgerliga partierna vill driva neddragningen ännu hårdare än vad regeringen har föreslagit. Det är alltså den s.k. borgerliga offensiven. Centern vill privatisera Kockums Varv med villkor att varvet koncentreras till tung verkstadsindustri. Centerns förslag betraktar jag liksom utskottsmajoriteten som fullständigt orealistiskt. Folkpartiet vill kraftigt begränsa varvens möjligheter, genom att halvera det nu aktuella kapitaltillskottet med ytterligare personalreduceringar som följd. Moderaterna vill sälja ut klart lönsamma enheter från koncernen, för att på det viset dra pengar till Svenska Varvs omstruktureringssektor. Visst kan omstruktureringar ske av företag inom Svenska Varv, men att i ett slag sälja av de lönsamma delarna kan vi inte ställa upp på. Fru talman! Jag har nu kommenterat 4 av de 21 reservationerna. När det gäller de övriga reservationerna anser jag att tiden är så långt liden att det finns anledning att hänvisa till utskottets majoritetsskrivning.

Utöver dessa sju reservationer finns ytterligare tio, som tar upp skilda frågor om allt ifrån exportkreditgivning, fartygskreditgarantier till olika industriella och näringspolitiska insatser för regionen och sjöfarten som sådan. Som jag tidigare sagt yrkar jag avslag på samtliga till betänkandet fogade reservationer. Samtidigt vill jag peka på att den åberopade motionen i reservation 16 inte är moderat utan tillhör folkpartiet. En fråga som har tagits upp i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 26 är frågan om möjligheter att inom Svenska Varv tillämpa frivillig direktpensionering. Frågan är omnämnd i propositionen på s. 38 och har utlöst en motion. Fru talman! Jag beklagar att det inte har gått att klarlägga denna fråga så att den kunde behandlas i dag. Jag utgår från att frågan i fortsättningen behandlas med sådan prioritet, att rimliga lösningar kan genomföras den dag personalreduktionerna blir ofrånkomliga.
Fru talman! Jag vill göra några spridda kommentarer till Sivert Anderssons inlägg. Sivert Andersson menar att de borgerliga partierna, i synnerhet moderaterna, kastar ut de anställda i Svenska Varv till vargarna. Ja, vi står fast vid föregående års beslut i kammaren om att Svenska Varvs olika enheter skall ha uppnått lönsamhet senast 1985. Skillnaden ligger här i att Sivert Andersson och hans partikamrater har velat skjuta på kravet ännu ett år, så att stupstocken skall användas 1986 i stället. När det gäller överbuden i fråga om neddragningar noterar jag att vi ända sedan vår partimotion 1978/79 har hävdat att två av de fyra stora nybyggnadsvarven borde läggas ner. Det har vi konsekvent stått fast vid under hela denna period. Sivert Andersson och hans partikamrater har nu varit med om att lägga ner ett varv och lägger i föreliggande proposition ner ytterligare 0,6 varv. I praktiken har man kommit upp till 1,6 varv. Jag noterar vidare att man i majoritetsskrivningen även kan konstatera att det inte är möjligt att utan vidare betydande subventioner, utöver OECD-reglerna, driva Uddevallavarvet och Kockums Varv vidare. Då använder man metoden att dra ned litet på bägge ställena. Ar inte det, handen på hjärtat Sivert Andersson, ett sätt att komma undan ansvaret, en bekväm politisk metod att dra ned utan att behöva ta de svåra konsekvenserna av en nedläggning? Ett kvarstående varv som får drivas med högre kapacitetsutnyttjande borde ju ha väsentligt bättre möjligheter och större förutsättningar att kunna konkurrera på företagsekonomiska villkor med andra varv runt om i världen. Gräver man inte graven för bägge varven på en gång med denna metod? Vi moderater har i vår reservation redovisat den s.k. omöjliga modellen — att ersätta avskrivningslån med någon form av lånegarantier, där man tar kostnaderna år från år. Jag noterar att Sivert Andersson, beträffande Zenit, håller fast vid metoden med fiktiva transaktioner. Man skall fortsätta betala för företagens bokförda värde, medan de i praktiken har ett negativt värde på flera tusen miljoner kronor. Är det verkligen ett vettigt sätt att driva politik? Är inte det att förstöra vår trovärdighet kos väljarna för vad vi säger? Fru talman! Till sist vill jag säga att moderaternas förslag till kapitaltillskott till Svenska Varv landar på 1500 milj.kr. Det är efter omfattande beräkningar av hur mycket utförsäljningar av företagsenheter kan ge, utifrån Svenska Varvs beräkningar av hur mycket det kan kosta att lägga ned ett varv. Därefter har vi gjort en traditionell balansräkning för resten av Svenska Varv och fått fram att det åtgår 1 500 milj.kr. för att bibehålla en soliditet på 15 96 — precis som i propositionen.
Fru talman! Sivert Andersson började sitt anförande med ett par kraftiga beskyllningar gentemot de borgerliga partierna. Han sade att vi överbjuder varandra i att kväva varvsindustrin och att vi genom beskärningar av kapitaltillskottet lämnar ut varven till vargarna. Han fortsatte med en beskrivning som till punkt och pricka är ett nästan perfekt beslutsunderlag för de förslag vi har framlagt. Han talade om att fraktpriserna har halverats 1981-1982. Fartygsbeställningarna minskar — 1984 blir ett synnerligen besvärligt år. Jag sade i mitt anförande att vi i centern såg det mycket stora värde som ligger i varvsindustrin. Vi ser värdet i att ge Uddevallavarvet maximala chanser, och vi ser värdet i att satsa hårt på att använda värdetillgångarna i Kockums till alternativ produktion. Detta är orealistiskt, sade Sivert Andersson. Vi var precis lika orealistiska enligt socialdemokraterna, då vi redovisade liknande tankegångar med avseende på Öresundsvarvet. I dag är vi, troligen, i en något bättre situation att kunna göra om det konststycke som har utförts i Landskrona. Sivert Andersson vidimerade på ett oerhört effektfullt sätt min kritik mot sättet att anvisa budgetmedel. Han talade oförbehållsamt om att det inte alls är säkert att miljarden till Zenit behövs. Man kanske t.o.m. kan påräkna återbetalning osv. Tydligare kunde Sivert Andersson inte ha talat om att denna anvisning enbart har ett syfte: att belasta detta budgetår och att avlasta kommande budgetår för att därigenom ge socialdemokraterna en chans att med lånta fjädrar försöka lura ytterligare några väljare.
Fru talman! Precis som Ivar Franzén sade, var Sivert Anderssons verklighetsbeskrivning i början av hans anförande inte svår att instämma i. Verkligheten är kärv för varvsindustrin, men det är ju en verklighet som vi måste lära oss att leva i. Vi har en marknad som ständigt försämras. Den kommer att fortsätta att försämras. Nybeställningsbehovet är avsevärt mindre än varvens kapacitet, och det är risk för fortsatt subventionerad marknad ute i hela världen. Det finns, fru talman, ingenting, varken i propositionen eller i det som Sivert Andersson sade, som tyder på att man tror på en lönsamhet efter de här två åren. Inte ens det statsråd som står bakom propositionen verkar tro på att det skall kunna lyckas. Beskeden från koncernledningen är inte att ta fel på. Det kommer att finnas mycket små chanser för Uddevalla och Kockums att ta order som täcker kostnaderna utan ett fortsatt betydande statligt stöd. Vi talar alltså inte om en tillfällig svacka i varvskonjunkturen, och jag tror inte heller att Sivert Andersson tänker på en sådan. Dess värre finns det inga som helst tecken på uppgång. Problemen är precis lika stora och framtiden lika bekymmersam som den verkade vara när vi fattade beslutet 1980. ; Skälet till fortsatt omfattande stöd kan alltså inte vara annat än sysselsättningspolitiskt. Det hade naturligtvis i och för sig varit ett fullgott skäl, om inte erfarenheterna hade lärt oss att det är en omsorg på mycket kort sikt. Sett över en längre tidsperiod befarar vi att förlängningen av stödet tvärtom får negativa följder också om man ser det hela enbart från sysselsättningspolitisk synpunkt. Trots att statsrådet i propositionen faktiskt uppmärksammat skadeverkningarna, är regeringen och utskottsmajoriteten beredd att betala 6 miljarder kronor till varvsindustrin, tvärtemot det principuttalande som gjordes såväl i budgetpropositionen som i kompletteringspropositionen. Varför är inte dessa principer, Sivert Andersson, tillämpliga här och nu?

Fru talman! Sivert Andersson känner inte igen den beskrivning jag gav av vissa förhållanden, säger han. Nu förekom det dock i ett tidigare skede av varvskrisen att fackliga talesmän på en ort gick ut och hävdade att man skulle överföra en större del av nedläggningarna till en annan region än den som de själva representerade. Det har förekommit att man på en varvsort öppet har sagt att man trodde sig vinna fler arbeten för egen del, om varvet i grannstaden lades ned. Den som har varit i Landskrona — det ligger ju i min valkrets, varför jag har varit där vid många tillfällen — har ju fått höra hur man i fackliga kretsar vittnat om de svåra sociala och personliga situationer och de stämningar som nedläggningarna, och förarbetet till dessa, föranledde bland varvsarbetarna.

Det var inte på något sätt min avsikt att moralisera över detta, eftersom sådana stämningar är fullt begripliga. När krubban är tom har hästarna en tendens att bitas. Då människor kommer i pressade situationer, ser de på sin omedelbara, skråmässiga lilla verklighet. Och då blir det naturligtvis en påfrestning på enigheten. Det finns ingen anledning att uttala några som helst förebråelser med anledning av detta. Å andra sidan tycker jag inte att man skall förneka hur det har varit och förneka att detta försvagade motstånd gav möjligheter för dem som ville föra en hänsynslös nedrivningspolitik, speciellt under de borgerliga regeringarnas tid, att driva sitt spel. I en annan situation hade det kanske kunnat mobiliseras ett annat och effektivare motstånd. Jag tycker inte att man skall förneka vad som har hänt utan i stället försöka dra lärdom av det med tanke på framtiden, ty varvskrisen blir ju inte — som Sivert Andersson som vice ordförande i Metallarbetareförbundet kanske är mer medveten om än många andra — den sista strukturkrisen. Det kommer andra och kanske ännu farligare.